Herr talman! Socialavgifter är inte precis det lättaste man kan hålla på med. Det är ett både svårgripbart och svårbegripbart område. Det pågår ständigt arbete med att förbättra och förenkla systemet, men fortfarande är det ganska komplicerat. I det här betänkandet behandlar vi dels proposition 1986 86:82, om bidrag till idrottsföreningar för vissa arbetsgivaravgifter. Det är en inte alldeles ny fråga. Härtill kommer 21 motioner från allmänna motionstiden, vilka definitivt inte är några nya frågor utan gamla bekanta. Under utskottsbehandlingen har det, som framgått tidigare, fogats tio reservationer och tre särskilda yttranden till betänkandet. Jag skall kort beröra reservationerna. I reservation nr 1 anser utskottets moderata ledamöter att de i propositionen föreslagna åtgärderna inte är tillräckliga för att garantera den enskildes rättstrygghet. Reservanterna föreslår att det skall utformas regler som säger att om uppdragstagaren vid tidpunkten för ett avtals ingående är registrerad för betalning av preliminär B-skatt eller för redovisning av mervärdeskatt, skall uppdragsgivaren inte kunna åläggas betalningsansvar för socialavgifter. Det skall klart sägas att de förslag som nu läggs fram om förhandsbesked m.m. är ett provisorium i avvaktan på ett mer genomgripande förslag, som för närvarande bereds i regeringskansliet. Utskottsmajoriteten tycker att det är bra att vi nu har fått denna delreform, men säger också att det fortsatta arbetet måste ske skyndsamt. Såvitt jag begriper finns det stor samstämmighet mellan de tankegångar som departementschefen redovisar inför det kommande förslaget och de som förs fram i reservationen. Med hänvisning till att vi förväntar oss ett mer genomgripande förslag inom kort tid, yrkar jag avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2, som utskottets centerpartister står bakom, anses att det nu framlagda förslaget om förhandsbesked blir krångligt och tidsödande för den enskilde och att det skapar onödig byråkrati, om det får en generell tillämpning. Man anser att de speciella regler som i dag gäller för småhusägare och lägenhetsinnehavare skulle ges en generell tillämpning. I reservation 3 påpekar utskottets folkpartistiska ledamöter att nuvarande oklarheter beträffande arbetsgivar-arbetstagar-begreppet är otillfredsställande och kräver att förslag om en enhetlig definition bör kunna föreläggas riksdagen under innevarande riksmöte. Som jag sade nyss skall det framlagda förslaget som vi nu behandlar betraktas som ett provisorium. Det som framförs i motion Sf103 och i reservation 2 fanns med i de resonemang som socialavgiftsutredningen förde. I och med detta finns det också med i de överväganden som nu sker i denna fråga i regeringskansliet. Jag håller med om att det är angeläget att vi får ett förslag till riksdagen så fort det går. Jag utgår ifrån att arbetet i regeringskansliet med denna mycket komplicerade fråga sker skyndsammast möjligt. I och med detta är det inte nödvändigt med något särskilt tillkännagivande i den meningen. Jag yrkar avslag på reservationerna 2 och 3. I reservation 4 anser utskottets moderater och folkpartister att förhandsbesked skall kunna lämnas på ansökan av endast en part. Skälen till att vi i utskottsmajoriteten inte kan vara med på detta är att en gemensam ansökan är det bästa underlaget för en korrekt bedömning av omständigheterna, att det ju är fråga om att parterna har en samstämmig uppfattning — annars blir naturligtvis inget samarbetsavtal träffat — och att förhandsbeskedet ju får rättsverkan för båda parter. Inte minst innebär en gemensam ansökan att förutsättningarna för att myndigheterna skall kunna ge ett snabbt förhandsbesked ökar väsentligt. Jag yrkar med detta avslag på reservation 4. I reservation 5, också av utskottets moderater och folkpartister, tas upp frågan om en omvänd generalklausul. Reservanterna anser att skatteoch avgiftsreglerna är svåröverskådliga och svårtolkade och att de kan behöva kompletteras med en s.k. omvänd generalklausul. Riksdagen har under en följd av år behandlat liknande krav och på förslag av skatteutskottet avslagit dessa. Motivet har varit att ett införande av en omvänd generalklausul skulle leda till mycket betydande svårigheter i den praktiska tillämpningen. Vidare har sagts att författningstext måste utformas så att den inte kan missförstås eller ges en annan innebörd än den lagstiftaren avsett och så att de tillämpande myndigheterna så långt som möjligt söker följa lagstiftarens intentioner. En majoritet i vårt utskott anser att det här motivet också nu håller för att gå emot förslag om införande av en omvänd generalklausul, och jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation nr 6 anser utskottets centerpartister att sjukfrånvaron på stora arbetsplatser är högre än på små arbetsplatser och att detta, på grund av avgiftssystemets utformning, betyder att småföretagen subventionerar de större företagen. Mot den bakgrunden anser reservanterna att sjukförsäkringsavgiften för småföretagen borde kunna sänkas kraftigt. Jag är inte säker, men det är möjligt att man rent statistiskt skulle kunna påvisa att småföretagen har en lägre sjukfrånvaro än storföretagen. I praktiken är det dock stora variationer mellan de enskilda företagen, såväl stora som små. Det skulle med andra ord inte bli något särdeles rättvist system, och det skulle dessutom bli mycket besvärligt att administrera. Jag yrkar avslag på reservation 6. I reservation 7, avgiven av samtliga borgerliga ledamöter i utskottet, tas upp universitetsinstitutionernas skyldigheter att erlägga lönekostnadspålägg —-LKP för arvoden som utbetalas till utländska gästföreläsare. Reservanterna anser att avgiftsskyldigheten borde avskaffas, därför att detta är en tung belastning för de berörda institutionerna och att avgifterna inte heller — i allmänhet — motsvaras av någon förmån som kommer gästföreläsare till del. Riksdagen har tidigare behandlat — och avslagit — liknande krav med motiveringen att lönekostnadspålägget beaktas när anslagen till lönekostnaderna beräknas och att ett undantagande från avgiftsskyldigheten beträffande denna krets av utlänningar skulle skapa betydande problem av administrativt slag. Majoriteten i utskottet anser att dessa argument även nu motiverar ett avslag. Dessutom, som framgår av utskottsbetänkandet, pågår för närvarande ett utarbetande av nya anvisningar som, om de kommer att tillämpas, skulle lösa de här påtalade problemen med avgifter på föreläsningsarvoden under 1 000 kr. Jag yrkar avslag på reservation 7. I reservation 8, avgiven av utskottets borgerliga ledamöter, tas upp frågan om idrottsföreningarnas arbetsgivaravgifter. Som bekant skedde en stor förändring beträffande idrottsföreningarnas arbetsgivaravgifter genom en regeringsrättsdom den 17 januari 1985. Då fastställdes att den ekonomiska ersättningen på 40 000 kr., som ishockeymålvakten Benny Westblom uppburit av elitserielaget Västra Frölunda, var att jämställa med ersättning för förvärvsarbete på grund av anställning, och att därmed också förelåg skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift. Domen är prejudicerande. Eftersom det här var kostnader som idrottsföreningarna inte kunnat förutse, och som man således inte kunnat skaffa sig ekonomisk beredskap för, beslutade riksdagen, på förslag från regeringen, om ett särskilt försöksanslag på 30 milj.kr., avsett att täcka idrottsföreningarnas arbetsgivaravgifter för 1985 och tidigare år. Reservanterna påpekar det faktum att idrottsföreningarna i och med den ändrade rättstillämpningen fått en väsentligt förändrad ekonomisk situation. Man kräver mot denna bakgrund att regeringen snarast bör utreda hur idrottsutövarnas sociala skydd bäst skall utformas och lämna förslag om hur — Prot. 1986/87:46 kostnaderna skall finansieras. 10 december 1986 Självfallet inser också utskottsmajoriteten att den ändrade situationen ZG —- medfört ekonomiska problem för många idrottsföreningar. Naturligtvis är det så. Men den problematiken får man söka lösa på annat sätt, därför att vår självklara principiella uppfattning är att när det i dom fastställts att inkomster i samband med idrottsutövning är att likställa med andra arbetsinkomster, så skall det grunda rätt till socialförsäkringsförmåner och därmed föranleda att socialavgifter erläggs. Idrottsutövarna skall ha samma självklara rätt att i egenskap av inkomsttagare omfattas av samma socialförsäkringsskydd som andra inkomsttagare. Det är för mig och för utskottsmajoriteten så självklart, att jag inte kan förstå att inte den principiella synen delas av alla i utskottet. Det behöver inte utredas. En helt annan sak är hur den mycket viktiga verksamhet som idrottsrörelsen bedriver totalt sett skall finansieras. Det är bedömningar och överväganden som skall ske på annat sätt än genom att undandra idrottsutövarna den trygghet som vår socialförsäkring ger. Jag yrkar avslag på reservation 8. Reservation 9 tar upp frågan om överensstämmelse mellan förmåner och avgifter. Reservanterna anser att den bristande överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner i många fall kan få orimligt resultat för den enskilde. Man pekar på att avgifter kan debiteras för inkomster som är så små att de inte ger någon rätt till ersättning från sjukpenningsförsäkringen och tilläggspensioneringen. Reservanterna kräver en utredning som syftar till nya bestämmelser för uttag av egenavgifter som bättre harmonierar med förmånsoch skattelagstiftningen. Liknande krav har behandlats ett flertal gånger i riksdagen. Kraven har avslagits bl.a. med den motiveringen att den bristande överensstämmelsen mellan avgifter och förmåner har sin grund i den allmänna försäkringens solidariska och obligatoriska karaktär och att de olika försäkringsgrenarna bör betraktas som delar av ett sammanhängande socialförsäkringssystem. Denna principiella syn delas även nu av en majoritet i utskottet. Det kan vidare förtjänas att påminna om ett par punkter som angavs i proposition 1980/81:178 om förenklade regler för försäkringsavgifter som motiv till förändring: Man skulle få enhetligare och enklare regler för beräkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. k Man skulle få ett effektivare debiteringsoch uppbördssystem. I och med att avgiften beräknas från första kronan kunde procentsatsen sättas ned. Propositionsskrivaren noterar att de nya reglerna visserligen innebär att sambandet mellan avgifter och förmåner försvagas men att effekterna av en omläggning blir förhållandevis obetydliga. Hon gör den avvägningen att den försvagning av sambandet mellan avgifter och förmåner som de nya reglerna innebär inte utgör något hinder mot att den angelägna reformen genomförs. Den som stod för propositionen var dåvarande socialminister Karin Söder. Utskottet har vid tidigare behandling av denna fråga också redovisat ungefär samma uppfattning och gör det också i dag. Jag yrkar avslag på reservation 9. a 65 I reservation nr 10 av utskottets moderata ledamöter behandlas ytterligare en gammal bekant, nämligen kvittningsrätten vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Nu liksom tidigare kräver reservanterna att kvittningsrätten skall återinföras. Riksdagen har, som sagt, vid åtskilliga tillfällen behandlat motionsyrkanden med samma innebörd och avslagit dem med hänsyn till att det inte kan godtas att en försäkrads framtida pension skulle kunna begränsas genom möjligheten till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Nu liksom tidigare anser utskottsmajoriteten att det inte finns anledning att frångå detta ställningstagande. Det är glädjande att utskottets centerpartister numera ansluter sig till detta synsätt. Jag yrkar avslag på reservation nr 10. Ett avsnitt i propositionen som inte föranlett någon motion eller reservation är de särskilda bestämmelserna för arbetstagare som har en utländsk arbetsgivare. Jag vill ändå beröra den frågan med några ord. Det föreslås att en arbetstagare som sysselsätts i Sverige och en utländsk arbetsgivare får träffa avtal, varigenom arbetsgivaren befrias från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter och arbetstagaren åtar sig att betala egenavgifter för den ersättning arbetsgivaren utger. Ett enigt utskott anser att det är bra att den möjligheten nu ges, därför att nuvarande ordning har inneburit en hel del bekymmer för vissa arbetstagare och arbetsgivare. Utskottet har dock uppmärksammats på att förslaget kan innebära vissa risker, bl.a. att arbetstagaren kanske inte alla gånger har klart för sig innebörden av en överenskommelse i alla dess delar. Det kan också finnas risk för att det i ett kärvt arbetsmarknadsläge kan vara svårt för den enskilde att motsätta sig ett avtal om att han själv skall stå för alla socialavgifter, samtidigt som det kan vara svårt att få igenom en lön som överstiger normalinkomsten med kostnaderna för egenavgiften.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

Herr talman! Jag är glad över att Nils-Olof Gustafsson anser att detta bara är ett provisorium och att utskottsmajoriteten också förordar stor skyndsamhet med det fortsatta utredningsarbetet. Så långt är vi överens. Vi är också överens om att detta är en synnerligen svårhanterlig lagstiftning därför att så många områden berörs. Här omfattas uppbördslagen, lagen om mervärdeskatt, socialavgiftslagen, angiverilagen och viss arbetsrättslig lagstiftning. Så visst är det krångligt. Men regeringen har också haft synnerligen god tid på sig. Jag har läst i gamla handlingar att man har ställt frågor och diskuterat de här problemen ända sedan 1981. Själv hade jag en fråga till dåvarande socialministern redan 1983. Det skulle då skyndsamt göras en utredning och läggas fram förslag. — Prot. 1986/87:46 Socialminister Sigurdsen sade i november 1985 att det omgående skulle 10 december 1986 komma ett förslag. Det är det förslaget som vi nu behandlar i slutet av 1986. ke Det har alltså tagit alltför lång tid att få fram förslag. Det är därför som vår Förslag Om förhands É än besked i socialavgiftsotålighet har växt. 5 frågorm.m. Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte tycker att det är viktigt att endast den ena parten skall kunna ansöka om förhandsbesked. När så tunga remissinstanser som kammarrätten i Stockholm, LRF, Industriförbundet och SAF anser att det skulle vara lätt genomförbart, tycker jag att det finns goda skäl att tillstyrka den ordningen. + Vad gäller vår gamla stridsfråga om lönekostriadspålägg för universiteten kan utskottsmajoriteten inte komma ifrån att det handlar om ökade utgifter för staten, så snart det är fråga om ersättningar över 1 000 kr. Visst är detta ett administrativt krångel och en fantastisk rundgång på pengar! Detta kostar alltså pengar som skulle kunna användas på ett bättre sätt. Jag fick inte klart för mig vad Nils-Olof Gustafsson egentligen menar när det gäller idrottsföreningarna. De får lösa sina ekonomiska problem på annat sätt, sade Nils-Olof Gustafsson. På vilket sätt? Jag antar att också Nils-Olof Gustafsson har läst utredningen. Där anges tre olika alternativ. Regeringen borde ha redovisat dem och därefter förklarat vilket man ansåg lämpligast. Med tanke på den fantastiska debatten i valrörelsen om den s.k. knatteidrotten — moderaterna föreslog ju att bidragen från staten till kommunerna skulle upphöra i det fallet — tycker jag att regeringen borde ha tagit den här frågan på större allvar och åtminstone presenterat ett klart alternativ. Är det ökade statsbidrag eller vad är det som Nils-Olof Gustafsson föreslår?
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson inledde sitt anförande med att tala om att detta är en krånglig lagstiftning. Det omdömet tror jag att alla vi som har sysslat med den här frågan kan instämma i. Men varför skall vi då göra den mer komplicerad än nödvändigt? Om förslaget att lokal skattemyndighet skall lämna förhandsbesked införs kommer det att innebära att ganska många lämnar in uppgifter till den lokala skattemyndigheten och sedan får vänta på besked. När vi från centerpartiets I sida har sagt att man i stället bör tillämpa en huvudregel är det med baktanken att försöka åstadkomma att så få som möjligt begär ett förhandsbesked. De lokala skattemyndigheterna har som vi vet en hård arbetsbelastning. Om vi då lägger på dem ytterligare uppgifter kan risken bli — såvida man inte är beredd att tillföra dem ytterligare resurser — att de som vill ha ett besked får vänta en tid. Det blir synnerligen besvärligt att behöva gå och vänta på förhandsbesked om huruvida man skall betala avgifter eller inte. Och det i sin tur gör att man inte kan komma överens om prissättning och liknande. Det här är ett praktexempel på hur man kan krångla till någonting när det finns möjlighet att hitta enklare lösningar. I frågan om differentierade socialförsäkringsavgifter valde Nils-Olof Gustafsson att kommentera bara ett av de två motiv som vi har fört fram för en sänkning av vissa avgifter för de små företagen. Vi har rent allmänt 67 framfört näringspolitiska skäl för det. I många olika sammanhang talas det om att öka nyföretagandet och stimulera småföretagandet. Med tanke på att socialavgifterna har ändrat karaktär med åren till att numera inte bara omfatta den sociala grundtryggheten utan även andra områden, finner vi det rimligt att socialavgifterna används som ett system för att stimulera företagandet på olika sätt. Det system som vi har valt går ut på att försöka stimulera små företag att utvecklas och underlätta nyföretagandet. Vi anser att det finns sakliga motiv för att de små företagen skall ha en lägre sjukförsäkringsavgift. De har ju en lägre sjukfrånvaro, något som vi kan bevisa genom de uppgifter och den statistik som tagits fram samt genom de undersökningar som har gjorts på företagen. Det här behöver inte vara administrativt krångligt. Vi får väl anledning att debattera dessa frågor flera gånger här i kammaren. Det är lämpligt att till nästa debatt ta fram den blankett som används för redovisning av avgifterna och visa att det finns ett enkelt sätt att lösa problemet.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson började sitt anförande med att säga att detta med sociala avgifter är svårt, och det är något som vi kan hålla med om allesammans. Frågan om arbetsgivaravgifter för idrottsföreningar kommer motionären Kjell-Arne Welin att utveckla närmare om en stund, varför jag inte skall ta upp lång tid med att diskutera den frågan. Men jag vill ändå bemöta något av det Nils-Olof Gustafsson sade. Det är helt rätt, som Nils-Olof Gustafsson sade, att vi är på det klara med att idrottsutövarna behöver ett socialt skydd. Men om de får detta skydd enligt de bestämmelser som gäller i dag, så drabbas idrottsföreningarna av en ganska hög kostnad. Den blir så hög att de inte klarar av att betala den. Dessa två saker hör ihop på ett sätt som gör att vi vill få till stånd en översyn eller en utredning med uppgift att utarbeta ett system som gör att idrottsföreningarna kan klara den här avgiften i fortsättningen. I den utredningen bör ingå representanter både för idrottsföreningarna och för idrottsutövarna. Jag hoppas att vi får tillfälle att återkomma till frågan och se till att en sådan översyn kommer till stånd.

Herr talman! Jag förstår otåligheten i frågan att få fram entydiga regler beträffande arbetsgivaravgifterna. Den här frågan har tagit lång tid att behandla. Men det är inte heller, som jag sade tidigare, en lätt fråga. Det är litet orättvist att påstå att regeringen inte gör vad den kan för att så snabbt som möjligt skapa nya regler. Det faktum att man har brutit ut en viss del av frågekomplexet, som har vållat stora problem och som vi har att behandla i dag, visar att man har höga ambitioner på detta område. Jag är övertygad om att vi inom kort kommer att få det genomgripande förslag som vi alla väntar på. Rune Backlund hyser farhågor för att ett system med förhandsbesked skulle bli krångligt. Jag själv har ingen känsla av att det behöver bli det. Låt mig upprepa att det är fråga om ett provisorium. Man försöker, som här har — Prot. 1986/87:46 redovisats, klara av en mycket besvärlig sak. När det slutliga förslaget 10 december 1986 kommer — som jag hoppas mycket snabbt — får vi se hur många av de tankegångar som här har framförts som ingår i förslaget. Både det som Rune Backlund här nämner och det som moderaterna tar uppi sin reservation finns ju med i det beredningsarbete som pågår. I reservation 8 berörs frågan om idrottsföreningarnas arbetsgivaravgifter. Jag är oerhört angelägen om att klara ut det principiella i den frågan. Det är inte vi som har fastställt att den ersättning som en idrottsutövare får av sin idrottsförening skall betraktas som inkomst av anställning. Det har fastställts av vederbörande rättsinstans. Jag kan inte förstå att ni ifrågasätter att den inkomsten lika väl som andra inkomster skall vara socialförsäkringsgrundande. Den frågan finns det ingen anledning att utreda. Att idrottsrörelsen skall finansiera sin egen verksamhet på ett eller annat sätt är en mycket viktig fråga som idrottsrörelsen själv måste diskutera. Men att pruta på idrottsutövarnas rätt till social trygghet är något som jag inte kan gå med på.
Herr talman! Vad gäller den bristande överensstämmelsen mellan förmånerna och avgifterna, en fråga som jag inte hann utveckla i min förra replik, har regeringen tyvärr, Nils-Olof Gustafsson, inget intresse av att lösa problematiken. Flera utredningar har arbetat med den frågan. Jag har själv ingått i en utredning, där det lades fram ett förslag till lösning av frågan, men det röstades ned av majoriteten. Här gäller det inkomsttagargrupper som tydligen inte är intressanta för regeringen, varför det tyvärr inte händer något. I frågan om kvittningsrätten har vi tidigare fört samma resonemang. Där finns den gamla pappa-vet-bäst-attityden från socialdemokraterna, nämligen att den egna företagaren inte vet sitt bästa när han skall ”kvitta” mellan olika inkomstslag. Vi moderater förutsätter att den enskilde inkomsttagaren är så klok och vet vad han gör, att det inte behöver stiftas särskilda lagar för att resa hinder häremot. Jag tolkar fortfarande Nils-Olof Gustafssons uttalande om idrottsföreningarnas framtida situation så, att man tydligen kan tänka sig ökade bidrag till hjälp för idrottsföreningarna? Blir det bidrag som därefter skall betalas in i form av socialavgifter? Det är i så fall precis som det ser ut i svensk skattelagstiftning i dag, där familjer får socialbidrag för att kunna betala skatt! Jag kan inte tolka uttalandet på annat sätt. Vi är överens om att idrottsutövarna skall ha ett socialt skydd, men det redovisas tre olika alternativ för idrottsföreningarna att lösa frågan. Det är skräp att vi inte har fått ett förslag eller att regeringen efter en utredning sagt att man återkommer i frågan med en konkret lösning. Frågan kan nämligen lösas genom enskilda försäkringar också eller enligt de andra alternativ som Kenth Skårvik tidigare har redogjort för.
10 december 1986 : Herr talman! Det är bra att regeringen har höga ambitioner när det gäller mr AR oh ättfå fram en ny lagstiftning på detta område. Men när man presenterar ett provisorium, som man gör i den här propositionen, ett provisorium som i förlängningen kan krångla till det hela, då tycker vi att det finns anledning att stanna upp litet och tänka efter vilka konsekvenser förslaget får. De lokala skattemyndigheterna, som har en ansträngd arbetssituation, kommer att få ett antal ansökningar om förhandsbesked från de berörda. Det kommer i sin tur att betyda att de sökande får vänta på besked, därför att de lokala skattemyndigheterna inte hinner behandla ärendena i den takt som de strömmar in. Jag påstår att verkligheten inte är sådan att de två parterna kan vänta på besked i frågor som dessa. Det handlar ju att komma överens om ett pris och ett arbete. Det är bättre att tillämpa en huvudregel, som vi har föreslagit skall överensstämma med dem som gäller för småhusägare och lägenhetsinnehavare. Därmed rensar man bort de flesta fall i vilka det är aktuellt att kräva ett förhandsbesked. Nils-Olof Gustafsson svarade inte på om han kan tänka sig differentierade socialförsäkringsavgifter som ett sätt att stimulera företagandet. Jag har förståelse för att hans debattsituation är litet knepig, eftersom han skall replikera tre talare, men jag hoppas att han i sin nästa replik åtminstone kan ange socialdemokraternas principiella syn i den frågan. Vi har tyckt att differentierade avgifter är en väg att hjälpa småföretag att utvecklas. Framför allt i områden där det i dag är svårt att upprätthålla full sysselsättning och att skapa ny sysselsättning bör man ta till vara de möjligheter som finns. Vi tycker, som vi har uttryckt det, att det finns sakliga motiv, eftersom vi kan påvisa att de små företagen har mindre sjukfrånvaro än de stora och därigenom i praktiken bidrar till att subventionera de stora företagens sjukfrånvaro. Det skulle vara intressant att höra Nils-Olof Gustafssons principiella argument på den punkten.
Herr talman! Jag kan börja med det sista som Rune Backlund tog upp. Jag menar också att det finns goda skäl att på ett bra sätt stötta småföretagandet— jag kommer själv från ett område i Sverige där vi har en mycket bred verksamhet bland småföretagarna — men som jag ser det är det fel system Rune Backlund rekommenderar. Det finns inget belägg för påståendet att det generellt skulle vara skillnad i fråga om olycksriskerna och sjukfrånvaron mellan små företag och stora företag. Det är inte där skiljelinjen går utan mellan i det här avseendet bra företag och dåliga företag, oavsett om de är stora eller små. Jag tror att ett sådant system som Rune Backlund talar om inte är rättvist och att det skulle bli administrativt krångligt. Rune Backlund säger att i Norrbotten prövar man principen med differentierade avgifter, och det är riktigt. Men jag understryker att det är ett prov som pågår, och jag tycker att man skall vara försiktig med att gå vidare innan det har skett en utvärdering av provet. 70 Sedan återkommer jag ändå till idrottsföreningarnas arbetsgivaravgifter. Ni övertygar inte mig alls om att det skulle vara någon skillnad mellan dem som har inkomst av sitt idrottsutövande och andra inkomsttagare när det gäller socialförsäkringssystemet. Det är självklart att det skall råda likställdhet härvidlag. Dessutom är idrottsutövarna inte precis någon lågriskgrupp utan tvärtom. Jag tror att de i sin verksamhet utsätter sig för väl så stora risker för både sjukdom och invaliditet som man gör inom annan verksamhet. Ni måste förstå den principiella skillnaden i det resonemang jag för. Idrottsutövare är inkomsttagare jämförbara med alla andra inkomsttagare. De skall ha sitt sociala skydd, och avgifter för det skall givetvis betalas. Sedan är det en annan fråga, som inte precis hör hemma inom socialförsäkringsutskottets verksamhetsområde, hur den totala finansieringen av idrottsrörelsen skall gå till.

Herr talman! Mitt anförande kommer att koncentreras till den del av betänkandet som föranlett reservation 8, och jag börjar med att yrka bifall till den reservationen. När man erlägger sociala avgifter för anställd personal, skall man kunna förvänta sig att avgifterna skall ligga till grund för ett skydd vid eventuell frånvaro från arbetet. Det kan inte vara någon nyhet för Nils-Olof Gustafsson att det inte fungerar på det viset med den nuvarande lagstiftningen. I oerhört många fall, som Nils-Olof Gustafsson säkert också tagit del av genom massmedia, har det visat sig att socialförsäkringssystemet inte ger någon ersättning till den som inte kan utöva sin idrott, exempelvis på grund av skada. Det är i och för sig inte prövat, men det är väl inte sannolikt att man heller skulle få någon ersättning om man på grund av skadan inte kan fortsätta att idrotta över huvud taget men i övrigt är fullt arbetsför. Därför tycker jag att Nils-Olof Gustafssons resonemang litet grand vänder sig mot honom själv. I reservation 8 sägs att idrottsutövarna bör ha ett socialt försäkringsskydd och att det bör utredas hur ett sådant skall vara utformat. Riksidrottsstyrelsens egen utredning säger detsamma: Man bör se till att idrottsutövarna får ett socialt skydd som fungerar tillfredsställande och att idrottsföreningarna skall betala för detta. Jag tycker nog att den principiella inställning som Nils-Olof Gustafsson har framfört flera gånger också bör omsättas i praktisk handling. Vi är överens om att idrottsutövarna skall ha ett socialt skydd, men förutsättningar för det finns inte med den nuvarande lagstiftningen. I betänkandet hävdas att de ekonomiska förutsättningarna skall skapas på annat sätt. Utskottsmajoriteten är väl medveten om — det framgår av texten — att de ekonomiska förutsättningarna inte finns för att klara kostnaderna. Då är det fel, tycker jag, att åsamka idrottsrörelsen dryga kostnader som i vissa fall kommer att bli förlamande för verksamheten. Utskottsmajoriteten är Prot. 1986/87:46 «medveten om detta men tar inget som helst ansvar för att idrottsrörelsen skall 10 december 1986 kunna klara utgifterna. Ir GG — — fall man känner ansvar för att idrottsrörelsen skall ges fortsatta möjligheter att fungera på ett tillfredsställande sätt, borde man parallellt med att man fattar det här beslutet också se till att idrottsrörelsen tillförs tillräckliga medel för att klara kostnadssidan. Att så inte sker uppfattar jag som utomordentligt olyckligt. Jag tycker att man agerar näst intill aningslöst och att man har väldigt dåligt uppfattat vilken stor betydelse idrottsrörelsen har i samhället. Fribeloppet har satts till ett halvt basbelopp. Nästan alltid i elitsammanhang betalar föreningarna ersättning för utrustning som spelarna måste ha för att utöva sin idrott. De pengarna betalas ut tillsammans med den andra delen av den ersättning som spelarna får. Även för den del av ersättningen för utrustning m.m. som överstiger ett halvt basbelopp får föreningarna betala arbetsgivaravgift. Detta tycker jag är otillfredsställande. Fribeloppet borde vara betydligt större tilltaget, gärna så stort som riksidrottsstyrelsen föreslår, dvs. två basbelopp. I så fall hade föreningarna sluppit betala arbetsgivaravgift för belopp som utgör ersättning för utrustning etc. Jag tycker att det skulle vara bra om majoriteten kunde inse idrottsrörelsens stora betydelse i samhället och att man inte så här lättvindigt frångår ett ansvar som jag tycker att samhället har gentemot idrottsrörelsen. Jag yrkar som sagt, herr talman, bifall till reservation 8.
Herr talman! Låt mig-bara säga att vi har ett bra skydd i vår obligatoriska försäkring. Vi anser att också idrottsutövarna skall omfattas av den. Vi behöver alltså inte utreda en ny sorts skyddsverk; det finns redan ett mycket bra skydd som alla skall omfattas av. En annan sak är att det ibland kan vara svårt att tillämpa regelverket på ett bra sätt, men det är ingen skillnad i bedömningen när det gäller idrottsutövare och när det gäller andra som har flera arbeten. Det är fråga om att ha en förnuftig tillämpning av regelverket. Jag tycker att det är litet orättvist att säga att utskottsmajoriteten inte skulle inse den stora betydelse som idrottsrörelsen har i vårt land. Vi skriver i utskottsbetänkandet t.o.m. att det är på det sättet, och jag försäkrar att det är vår syn på det hela. Som ledamöter från socialförsäkringsutskottet tycker vi emellertid att det är naturligt att vi i första hand tittar på det sociala skydd som den enskilda människan har, i detta fall idrottsutövaren. Det måste för oss som jobbar med de frågorna anses vara det naturliga.
Herr talman! I mängder av fall, Nils-Olof Gustafsson, har det visat sig att när idrottsutövare blir skadade och inte kan utöva sin idrott under en period erhåller de inte ersättning för det bortfall av intäkter som de drabbas av. Jag och den borgerliga minoriteten menar att man då måste försöka hitta vägar till ett socialt skydd som gör att idrottsutövare när de är frånvarande på grund den avgift som har betalats in eller den ersättning de normalt får från Prot. 1986/87:46 idrottsföreningen. Det får de alltså inte i dag i de allra flesta fall. 10 december 1986 Reservanterna tar ett mycket större ansvar i den här frågan än vad = äm ga oo majoriteten gör. Precis som riksidrottsstyrelsens utredning vill reservanterna att man skall utreda frågan, så att också de som får inkomstbortfall på grund av skada eller sjukdom skall erhålla ersättning. Ifall man inser idrottsrörelsens stora betydelse, skall man naturligtvis också tillfredsställa de behov som finns inom den, i detta sammanhang idrottsutövarnas egna behov. Jag anser att reservanterna i reservation 7 går bra mycket längre än majoriteten gör i fråga om ansvar för det sociala skyddet.

Herr talman! Det är något av en ironi att frågor om terrorism skall handläggas av utskottet för socialförsäkringar. Men det är också på något sätt betecknande för den tragikomiska historia som terroristbekämpningen i Sverige utgör. Vårt land har en svag beredskap mot terrorism. Det beror inte på att vi har ett tämligen öppet samhälle. Det beror däremot på löslighet i lagstiftningen och felaktigheter vid dess tillämpning. Det är inte så, att lagen skulle vara för mild, snarare tvärtom. Den är i själva verket så löslig att den lätt leder till misstag, godtycke och grund för oberättigade trakasserier mot oskyldiga. Det medför att arbete läggs ner beträffande personer och förhållanden som är ovidkommande eller av mer marginellt intresse. I stället dras uppmärksamheten bort från den verkliga terrorismen. Det finns många exempel på det. Ett sådant är att man inte förutsåg Ustasjaterrorismen här i Sverige, trots att det förekommit attentat mot det svenska konsulatet i Bad Godesberg. Man hade inte heller minsta förutseende när det gällde förberedelserna till mordet på statsminister Palme. Terroristlagstiftningen har ju ett preventivt syfte. Bevisningen kan då av naturliga skäl inte ha samma nivå som i en vanlig rättegång. Men det får ju inte betyda att man låter vilka lösa och osökta samband som helst eller diskutabla uppgifter från tjallare och korrupta utländska säkerhetstjänster bilda underlag för misstankar och åtgärder. Sådana sätt att skapa samband I brukar kallas skuld genom samband — guilt by association — och är en tvivelaktig princip. Uppgifter från utländska säkerhetsorgan är med nödvändighet indirekta och därför föga kontrollerbara i Sverige och bildar ytterligare en osäkerhets 73 faktor — helt bortsett från att många utländska säkerhetsorgan har ett direkt Prot. 1986/87:46 = politiskt intresse av att slå mot speciella grupper och personer som vistas i exil 10 december 1986 här i Sverige. Za. Det värsta med den svaga terroristbekämpningen är dock säkerhetspolisens egendomliga verksamhet. Dessa brister beror både på organisatoriska förhållanden och på en bristande adekvat samhällspolitisk skolning. Terrorism i vår tid består till en mindre del av olika pseudorevolutionära och nationalrevolutionära gruppers verksamhet, från Bader-Meinhof till ETA och Abu Nidal. Med undantag för de västtyska grupperna har ingen av dessa varit verksam i Skandinavien. Den större delen av den europeiska terrorismen består av olika högerextremistiska grupper, folk som tillhör väpnade specialkårer av typen SACi Frankrike, Ustasjarörelsen m.fl. Dessa organisationer har ofta kontakter in i de statliga säkerhetsorganen och används av dem ibland som provokatörer. Under den stora terrorvågen i Italien på 1970-talet avslöjades i den s.k. Valpredaprocessen, hur säkerhetstjänsten hade stuckit in fascistiska agenter i anarkistiska klubbar för att på så sätt misstänkliggöra dessa klubbar för terrorism. Det har funnits och finns alltjämt en allvarlig slagsida i den svenska terroristbekämpningen. Den uppmärksammar bara vissa typer av potentiell terroristisk verksamhet och drar dessutom in i uppmärksamheten grupper som inte har med terrorism att göra. Däremot har den ringa eller ingen uppmärksamhet riktad på de mer kvalificerade och farligare formerna av terrorism. När det gäller den svenska säkerhetspolisen skall man naturligtvis lika väl som när det gäller andra yrkeskårer ta med i beräkningen att ingen yrkeskår är helt enhetlig. Det finns där lika väl som i andra yrkesgrupper en skillnad mellan enskilda personer, deras inställning, deras sätt att arbeta.

Det finns såvitt jag har kunnat förstå egentligen ingen enhetlig ledning inom säkerhetstjänsten. De olika befattningshavarna kör i stor utsträckning sina egna lopp. Deras verksamhet är väldigt svårkontrollerbar. De slutsatser de kommer fram till är inte kontrollerbara. Där finns alltså ingen riktigt programmatisk hållning, ingen inriktning, inget verkligt lagarbete. Det som är det verkligt farliga är emellertid de värderingar som styr verksamheten, som styr besluten, som styr de råd som säkerhetspolisen ger åt de politiskt förtroendevalda, åt regeringen, åt dem som skall verkställa eventuella åtgärder mot folk. Dess värre har man en långt tillbaka genom åren gående lista på synnerligen grova tvivelaktigheter, som på ett allvarligt sätt sätter säkerhetstjänstens allmänna omdöme i fråga. Vi kan erinra oss vad som hände under den grekiska juntatiden, då säkerhetstjänsten inte bara stack in infiltratörer i den demokratiska oppositionens organisationer här i Sverige utan faktiskt också, via den västtyska säkerhetstjänsten, vidarebe militärjuntan, uppgifter som sedan användes vid rättegång mot personer i — Prot. 1986/87:46 Aten. Man disponerade namn på ungefär 300 grekiska oppositionsmän hos 10 december 1986 säkerhetstjänsten här i Sverige. Det är också fullt klarlagt at en del av Za GL - uppgifterna vidarebefordrades till juntan i Aten. Man gjorde liknande försök till provokationer mot PLO. De kom naturligtvis i någon mån av sig när man inte längre kunde betrakta Arafat som terrorist, eftersom han inbjöds av Olof Palme att komma hit till Sverige — en något pikant situation att säpo fick skydda den som man betraktade som terrorist! Nu ser vi en beklaglig återgång till detta synsätt genom de senaste åtgärderna mot en anställd vid PLO-kontoret, mot vilken uppenbarligen inga som helst rationella misstankar för terrorism eller terroristkontakter kan uppdagas men där detta kokades ihop av säkerhetstjänsten i ett bestämt syfte. Man tvivlar på det politiska omdömet hos en så här viktig instans, när den exempelvis kan ifrågasätta att ANC bedriver terroristisk verksamhet, bl.a. på den grunden att ANC umgås med PLO — eftersom alla befrielserörelser i tredje världen på olika sätt har kontakt med varandra. Också MPLA var under befrielsekrigets tid ifrågasatt som terroristisk organisation. Vi har nu exemplet PKK, som inte bara används för att kompromettera en viss grupp inom den kurdiska minoriteten i Sverige. På olika sätt försöker man också skapa intrycket att det är den kurdiska befolkningen i största allmänhet som är någon sorts bas för terrorism. Det mest uppseendeväckande exemplet är emellertid terrororganisationen Ustasja, som man först betraktade som fullt legitim. Ustasjafolk fick resa ut och in i Sverige och förbereda sina verksamheter under ganska fria förhållanden. När väl enstaka befattningshavare inom säpo började uppmärksamma vad som höll på att ske, fann de ingen förståelse hos sin ledning. Vi vet vad som sedan hände: denna bristande förberedelse ledde till att Ustasjagrupperna kunde genomföra ett par mycket tragiska och dess värre lyckade terroraktioner. Sedermera har terroriststämpeln på något egendomligt sätt tvättats bort från denna organisation, trots att den senast härom veckan skickade propagandamaterial till alla riksdagsledamöter, där den klart deklarerade sin avsikt att lösrycka en del av den jugoslaviska republiken och bilda en självständig stat, och därmed klarlade sina politiska syften. Det finns t.o.m. uppgifter om att säpo använder f.d. Ustasjamän som uppgiftslämnare. Det må jag säga, att förhåller det sig på det sättet är det inte bara dåligt omdöme, utan då kan man räkna med att dessa uppgifter är synnerligen tvivelaktiga. En annan del av säpos verksamhet som just i terroristsammanhang är av osympatisk natur är det sätt på vilket man genom vissa journalister vid olika tidningsredaktioner försöker sprida desinformation. När t.ex. offentlig kritik eller diskussion kommer upp om något visst beslut, kan man med nästan säker regelmässighet vänta sig att finna någon artikel genom vilken någon befattningshavare inom säkerhetspolisen sprider ut uppgifter i tidningarna, på ett sätt som skall försvara dessa ting eller misstänkliggöra någon. I något sammanhang har man inte dragit sig för att använda den sortens metoder för att misskreditera kolleger inom polisen, vilket jag måste säga är en särdeles osmaklig trafik. 75 Prot. 1986/87:46 Det finns naturligtvis en politisk bakgrund till att det är på detta sätt, att vi 10 december 1986 har en säkerhetspolis där den här typen av beteende intar en så framträdande plats.

Detta är en återspegling av den stämning vi finner hos en del extremistiska grupper i Sverige. Nu hade man kunnat vänta sig att de politiska instanserna hade visat en kritisk urskillning och att de hade tagit itu med den här typen av extremism och maktmissbruk samt försökt vända verksamheten och ge den en mer a rationell och sund riktning. Det har förekommit något enstaka sådant fall. Vi hade en justitieminister vid namn Rainer, som direkt karakteriserade vissa av säkerhetspolisens allmänna politiska föreställningar om världsläget och säkerhetspolisens världsbild såsom ”hjärnspöken”. Nu vet vi hur det gick med Rainer. Det organiserades en tidningskomplott mot honom, där man på ett osmakligt sätt drog in hans ekonomi och hans privatliv samt skapade en stämning i vilken han såg sig föranlåten att avgå. Det var synd, för han hade verkligen en strävan att reorganisera vår säkerhetstjänst på en rationell och rättsligt mera tillfredsställande grundval. Det är förvånansvärt vilken ryggradslöshet andra statsråd i det avseendet visar. Det är mycket farligt när politiskt förtroendevalda — politiska beslutsfattare — har ett sådant beroende gentemot myndigheter som de vet kommer med uppgifter som är diskutabla och över huvud taget har en inriktning och ett sätt att se på sin verksamhet som är tvivelaktiga. Den slutsats man kan dra skulle egentligen vara att för att terroristbekämpningen här i Sverige skall läggas på en rationell grund — för att man skall kunna få låt mig säga en täckande uppmärksamhet, som täcker in alla former av potentiell terrorism, för att man skall kunna få en politiskt rationell och politiskt sund inriktning av verksamheten — måste säkerhetstjänsten antingen fullt reorganiseras, eller också måste dess uppgifter i fråga om terroristbekämpningen lyftas över till kriminalpolisen. Vi har dess bättre en både kompetent och hederlig kriminalpolis i det här landet. Den tål jämförelse med kriminalpolisen i vilka andra länder som helst — och väl det, får man väl säga. Jag tror att det vore av stort värde ifall socialförsäkringsutskottet och justitieutskottet i något framtida sammanhang tog upp en diskussion om säkerhetstjänstens sätt att arbeta — en grundlig diskussion, den diskussion som Ove Rainer försökte föra men som han av känd anledning inte fick tillfälle att fullborda. Jag tror att det skulle komma fram åtskilligt av verkligt intresse, när man fördjupar sig i vad som händer och har hänt under senare år. Jag kan rekommendera dem som är intresserade att fördjupa sig i sådan information. Bl. a. kan det vara intressant att uppmärksamma boken Den permanenta komplotten av Karl-Gustav Köhler. Det är en ytterligt intres 76 sant skrift när det gäller insyn i de här verksamheterna. Den utkommer för — Prot. 1986/87:46 övrigt i en serie som heter just Insyn. 10 december 1986 Vpk har som bekant i anslutning till förevarande betänkande framhållitatt Z G S man måste ”skärpa upp” kraven på bevisning, på dokumentation, när det gäller att bestämma vad som skall betraktas som i lagstiftningens mening potentiell terrorism och grunden för hur man skall klassificera farliga personer. Vi har också menat att man måste akta sig för att låta tjallare förbli anonyma, för under anonymitetens skydd kan ju en människas tjänstvillighet leda vederbörande till att lämna uppgifter som inte är trovärdiga eller som är direkt falska. Det har i alltför många sammanhang förekommit att sådana | uppgifter förblivit hemliga för den anklagade. Vederbörande har inte fått ta del av dem på ett sätt som möjliggjort att man t.ex. genom förhör av uppgiftslämnaren eller kontroll av tidpunkter och andra sakuppgifter kunnat I värja sig mot beskyllningarna. Också detta borde i lämpligt sammanhang | uppmärksammas. | Slutligen menar vi att man — det har vi också framfört i vår motion och det finns även i reservationen — måste göra någonting åt den politiska skolningen inom säkerhetstjänsten. Om det visar sig vara bortkastad möda, så kan man i stället gå in på tanken att det kanske är dags att någon annan instans tar över | detta mycket svåra, ansvarsfulla och delvis måhända farliga arbete. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Jag vill som inledning yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 9 och avslag på den reservation som avgivits i ärendet av en ledamot. Reservanten kritiserar den gällande terroristlagstiftningen. Rättssäkerheten skulle vara bristfällig. Lagen skulle vara ineffektiv när det gäller att förebygga terrordåd. Handläggande myndigheter brister enligt reservanten i sina politiska analyser och sin informationsinhämtning. Samtidigt som reservanten kräver att terroristlagen avskaffas, så kräver man dock en ökad effektivitet i arbetet med att förebygga terrordåd. När man kräver att brottsbalkens bestämmelser om förberedelse till brott skall tillämpas som ersättning för terroristparagraferna i utlänningslagen, motverkar man möjligheterna till tidigt förebyggande arbete mot terroristiska förberedelser. Reservationen, liksom den motion som den bygger på, motsäger sig själv på detta sätt i flera hänseenden. Alltsedan vi första gången förde in särskilda lagregler för bekämpning av terrorism, år 1973, har bestämmelserna noggrant utvärderats fortlöpande. Från att ha betecknats som en särskild terroristlag under de två första åren har reglerna tagits in som delar av utlänningslagen från 1976. Ändringar har sedan införts under åren 1980 och 1982. Terrorismen söker sig allt fler kanaler och handlingsvägar. Den ändrar karaktär och metoder. Utvecklingen är oroväckande. Därför behövs skyddande lagregler. Ansvarigt statsråd har på olika vägar fört dialoger om hur förebyggande av terrorism skall kunna ske. I utskottets betänkande refereras till det seminari ” um som statsrådet Anita Gradin tog initiativ till i aprili år. I detta seminarium deltog företrädare för samtliga partier i riksdagen, företrädare för juridiskt och vetenskapligt verksamma, berörda myndigheter, verk och departement. Som summering av seminariets överläggningar deklarerade statsrådet att erfarenheter som vunnits kunde ligga till grund för den fortsatta översyn av lagregler och tillämpningsföreskrifter som hon önskade medverka till. Erfarenheterna övervägs således nu inom arbetsmarknadsdepartementet. Utöver detta har sedan ytterligare ett viktigt uppdrag lämnats till den juristkommission som regeringen tillsatt med anledning av mordet på statsminister Olof Palme, innebärande bl.a. att studera hur den nuvarande organisationen för att förebygga terrorism och liknande angrepp har fungerat i praktiken. Med hänsyn till detta pågående arbete finns således goda skäl att avslå vänsterpartiet kommunisternas motion. Såväl i vpk:s motion som i debattinlägg av Jörn Svensson både i dag och tidigare i denna kammare förekommer spekulativa insinuationer om partiskhet och ensidighet i det polisiära utredningsarbetet. Det känns angeläget att upprepa att det polisiära arbetet står under överinseende av en parlamentarisk styrelse. Därutöver sker alltid en ingående granskning av flera oberoende instanser före beslut om avvisning eller utvisning, grundad på de här diskuterade terroristparagraferna i utlänningslagen, nämligen dess 30 och 40 paragrafer. Syftet med bestämmelserna är att genom åtgärder, riktade mot en begränsad krets av icke önskvärda utlänningar, minska riskerna för att vårt land blir skådeplats eller förberedelseplats för nya terroristdåd med internationell bakgrund. De organisationer som avses i lagen är sådana som genom sin tidigare verksamhet visat att de systematiskt använder främmande område som skådeplats för våldsaktioner med politiska syften och därför kan befaras göra det också i Sverige. Lagen omfattar även sådana organisationer som hitintills endast bedrivit dylik verksamhet i det egna landet, men som kan befaras utanför sitt hemland använda våld, hot eller tvång för politiska syften och till följd därav kan befaras även här i vårt land bedriva sådan verksamhet. Däremot är lagen inte tillämplig på en befrielserörelse, som för en väpnad kampi sitt hemland eller, om medlemmarna i rörelsen är statslösa, där de har sin vanliga vistelseort. Redan det förhållandet att en utlänning tillhör en terroristorganisation gör att det är berättigat att anta att utlänningen i fråga är farlig. Detta är emellertid inte tillräckligt för att terroristparagrafen skall vara tillämplig, utan därutöver krävs att han tidigare medverkat i någon terroristhandling eller är misstänkt för sådan eller, genom en ledande ställning eller på annat sätt, är mera aktiv i organisationens verksamhet. Rent passiva medlemmar kan däremot inte avvisas med stöd av paragrafen, om inte medlemskapet som sådant ålägger medlemmen att delta i terroristhandlingar. Det har ofta understrukits att terroristbestämmelserna måste användas med stor försiktighet. Beslut om avvisning eller utvisning av presumtiva terrorister fattas direkt av regeringen. Ärenden tas i allmänhet upp av rikspolisstyrelsen, men bereds av arbetsmarknadsdepartementet tillsammans med justitiedepartementet. Innan regeringen fattar beslut i ett ärende om utvisning av en presumtiv Prot. 1986/87:46 terrorist, skall alltid förhandling hållas, som regel vid Stockholms tingsrätt. 10 december 1986 Genom att förhandling hålls inför en allmän domstol främjas en allidg ZZZ — HH utredning i ärendet. Vid förhandlingen — liksom beträffande ärendet i dess helhet — har utlänningen rätt till ett offentligt biträde. Regeringens beslut om avvisning eller utvisning av en presumtiv terrorist kan inte överklagas. Däremot är regeringen skyldig att ompröva sitt beslut när det finns skäl till detta, t.ex. om nya upplysningar om utlänningen eller den organisation han tillhör ger anledning till en annan bedömning av riskerna för terroristdåd. Ett beslut om avvisning eller utvisning av en presumtiv terrorist får inte verkställas om det föreligger s.k. politiskt verkställighetshinder, dvs. om utlänningen i det land till vilket han skulle sändas, eller till vilket han skulle kunna bli sänd från det landet, riskerar att utsättas för politisk förföljelse. Han kan alltså ha en grund för politiskt flyktingskap. Herr talman! Det skulle ta alltför lång tid att relatera alla de föreskrifter som redan i dag finns tillförda lagen för att garantera rättssäkerhet och objektivitet. Det får räcka så här långt, för att bemöta de anklagelser om politiskt godtycke, ineffektivitet och brister i rättssäkerheten som insinueras i den motion som vänsterpartiet kommunisterna skrev under allmänna motionstiden i januari i år.

Herr talman! Erik Janson gör som alla som vill komma ifrån problemet på ett bekvämt sätt. Han upprepar välkända formaliteter och går förbi verkligheten. Då visar han, på samma sätt som många andra som tar så här ytligt på det hela, aningslöshet inför de här allvarliga problemen, som har funnits i årtionden. Vi känner ju igen dem ända sedan andra världskriget, och det är inte nämnvärt bättre i dag. Erik Janson visar den aningslöshet som den har som inte vill ta tag i de här problemen. Därför skall jag ställa några frågor till honom, och jag tycker att han borde hinna besvara åtminstone några av dem. För det första: Vilka slutsatser drar Erik Janson av att advokaterna vid det omtalade seminariet framförde allvarlig kritik mot möjligheterna för en misstänkt att försvara sig mot anklagelser enligt lagen? För det andra: Anser Erik Janson att justitieminister Rainer hade fel när han talade om att man inom säkerhetspolisen var präglad av politiska hjärnspöken — han använde detta ord? För det tredje: Anser Erik Janson att det är lämpligt för Sveriges säkerhetspolis att i sin verksamhet samarbeta med det israeliska Mussad, som självt bedriver terroristisk verksamhet och mördar folk i lämpliga sammanhang, vid ett tillfälle också i Skandinavien. För det fjärde: Anser Erik Janson att det är lämpligt att svensk säkerhetspolis bedriver samverkan med den franska säkerhetstjänsten, som ju var ansvarig för attentatet mot Greenpeace-båten? För det femte: Anser Erik Janson att det är lämpligt att den svenska säkerhetstjänsten samarbetar med den turkiska militärregimens säkerhetstjänst, som man uppenbarligen gjort? När jag ställde en fråga om detta till Anita Gradin för några månader sedan kunde hon inte svara på den frågan, 79 vilket man kan tolka som att den svenska säkerhetstjänsten har samarbetat med denna säkerhetstjänst. För det sjätte: Anser Erik Janson att det är lämpligt att en av de värsta terroristorganisationerna, Ustasja, nu inte klassificeras som terroristisk här i Sverige? Slutligen: Erik Janson påstår att jag är spekulativ i mitt framställningssätt och att jag kommer med uppgifter som jag inte skulle ha bestyrkt. Jag vill då ställa en sista fråga till Erik Janson: Är Erik Janson verkligen okunnig om att det vid upprepade tillfällen under senare år av enskilda befattningshavare inom säkerhetstjänsten till ansvariga justitieministrar har framförts anmärkningar av just det slag som jag här har tagit upp? Det är samma typ av uppgifter. Det var också detta som på sin tid föranledde statsrådet Rainer att göra sin — tyvärr — ofullbordade insats för att förbättra förhållandena. Svara på dessa frågor, Erik Janson. Han kan gärna göra det här, men även inför sig själv, så att han, när han försöker svara på frågorna, kanske får en annan bild än den av aningslöshet och ytlighet om att allt är väl. Det är nämligen en farlig bild som kan leda till allvarliga misstag i fortsättningen när det gäller att bedöma terrorismens natur och att försvara sig mot den.
Herr talman! Jag vill här från bänken summera ett svar på några av frågorna från Jörn Svensson. Det är faktiskt frågor som kanske närmast bör riktas i form av en interpellation till ett ansvarigt statsråd som kan ha den information som man behöver för en del av de frågor som ställdes. På följande punkter vill jag lämna en kommentar till Jörn Svensson. En säkerhetspolis i Sverige skall inte etablera samarbete med någon partisk säkerhetstjänst i ett annat land. Däremot skall man ha öppna informationskanaler som kan vara viktiga för att inhämta avgörande upplysningar för att kunna medverka till största möjliga rättssäkerhet och skydd för detta land. Jörn Svensson ställer frågor om vissa rörelser och om vissa säkerhetstjänster. Jag kan inte ge de exakta svaren i dessa fall. Det är närmast det berörda statsrådet, som har den insynsmöjlighet som krävs i ett sådant läge, som kan göra det. Juristerna var kritiska vid detta seminarium, säger Jörn Svensson. Ja visst, statsrådet har ju inbjudit till ett seminarium för att få en utvärdering av ett alltid pågående föränderligt lagstiftningsarbete kring ett känsligt lagområde där vi har ny lagstiftning — från 1970-talet. Jag vill upprepa vad jag sade i mitt tidigare inlägg, nämligen att terrorismen ändrar karaktär och metoder. Det kan därför finnas skäl att se över även terroristbestämmelser och lagstiftning i vårt land med hänsyn till detta. Jag är inte aningslös, Jörn Svensson. Men jag kanske inte vill vara så övertydlig i formuleringarna som Jörn Svensson gärna är i dessa frågor i denna debatt. Utvecklingen på den internationella terrorismens område är oroväckande. Därför skall vi ha en god lagstiftning, och vi skall ha ett regelverk som fungerar och som ger en god rättssäkerhet i detta land. Vad ni från vpk i er motion begärt är att vi skall stryka ett streck över terroristlagstiftningen och bara använda oss av brottsbalkens föreskrifter om förberedande av brott. Prot. 1986/87:46 Den balken gäller även om man förbereder brott inom detta område. Men 10 december 1986 terroristlagen behöver vi för att skydda oss här i landet. EE TEES RR
terroristlagstiftningen Herr talman! Erik Janson förbättrar ju inte sin sak genom detta inlägg där la han framför allmänna deklarationer om att vi behöver terroristlagen för att skydda oss här i landet. Ja visst, men vad jag har försökt säga är att terroristlagen inte skyddar och inte har skyddat, eftersom man aldrig har varit uppmärksam mot det håll varifrån terrorismen verkligen kommer. Man är uppmärksam mot annat håll där risken är mindre eller obefintlig. Därför slår det fel. Man tillämpar lagen ineffektivt och använder resurserna på ett felaktigt sätt. Det är ju detta som är problemet. Därför behöver vi en omformning av lagen — en ny lag — och framför allt en annan inriktning av verksamheten, så att man verkligen ser den politiska verkligheten sådan som den är och inte har denna så att säga sjukligt konspiratoriska uppmärksamhet åt bestämda håll samtidigt som man struntar i farorna från det håll därifrån de företrädesvis kommer.

Jag har ställt en fråga: Anser Erik Janson att det är berättigat att man tvättar terroriststämpeln av Ustasja-rörelsen? Är det ett bra exempel på antiterro ristverksamhet? Det kan han inte svara på, eftersom han tydligen inte vet något om denna rörelse av i dag. Det tycker jag på något sätt är signifikativt just för den stämning som råder bland svenska parlamentariker. Vi borde på ett helt annat sätt gå in i denna verksamhet och se hur den verkligen ser ut. Det kommer nämligen med all sannolikhet en våg av ny och annorlunda terrorism — mycket tyder på det. Då måste vi ha en beredskap och veta att myndigheternas uppfattning bygger på en politisk syn och en politisk värdering som står i överensstämmelse med realiteten och inte utgör det som Ove Rainer på sin tid kallade just hjärnspöken.
Herr talman! Det som ärendet gäller är en motion från vpk i vilken vpk begär att terroristlagen undanröjs ur lagstiftningen och att man i stället enbart skall använda sig av brottsbalken eller att man gör en översyn av terroristlagen och dess tillämpning. Vi har från utskottet svarat att vi behöver behålla terroristlagen, men att den översyn som kontinuerligt har skett under flera år fortfarande pågår och att en bearbetning sker dels på arbetsmarknadsdepartementet, dels i den särskilda juristkommissionen. Jag har behandlat ärendet som det föreligger, | dvs. grundat på en motion. Vid behandlingen kanske det inte åligger oss att fastställa enskilda organisationers status i vårt land i nuläget. I 81

Herr talman! Först några principiella synpunkter i ärendet. Proposition 1986/87:5 om vissa yrkestrafikfrågor inleds med konstaterandet att lagstiftningen om yrkesmässig trafik — liksom lagstiftningen om transportförmedling — är både omfattande och komplicerad. I propositionen säger föredraganden: ”En strävan bör vara att minska antalet regleringar inom yrkestrafikområdet. Utgångspunkten bör vara en friare, mer marknadsmässig utveckling.” Dessa uttalanden borde ha givit utskottsmajoriteten anledning att på ett flertal punkter biträda de förslag som framförts i ett antal borgerliga motioner. Men tyvärr måste vi konstatera att utskottsmajoriteten gjort blygsamheten till en dygd när det gäller att åstadkomma avregleringar. Tänk om man kunde få uppleva att utskottsmajoriteten uppvisade beslutsamhetens friska hy i lika hög grad när det gäller att åstadkomma mindre byråkrati som när det gäller att införa nya pålagor! Herr talman! När en votering här i kammaren resulterar i någon rösts övervikt till förmån för en majoritet bestående av socialdemokrater och vpk-are är det att anse som ett i demokratisk ordning fattat beslut, som skall gälla och respekteras. Antagligen kommer ett antal pensionärer och pensionssparare att få uppleva ett sådant i demokratisk ordning fattat beslut om några dagar. När denna kammare för någon tid sedan, också i demokratisk ordning, fattade ett beslut som innebar att regeringen skulle förelägga riksdagen förslag om upphävande av 1985 års lag och den lagstiftning i övrigt av betydelse vad gäller trafikhuvudmännens monopol på trafikeringsrätt, då gick kammaren i sitt beslut emot utskottsmajoriteten. Men då skall beslutet inte gälla och inte respekteras. Att kommunikationsministern nonchalerar riksdagens beslut är illa och får väl prövas i enlighet med våra konstitutionella regler, men det är också illavarslande att även utskottsmajoriteten ställer sig bakom att riksdagens beslut åsidosätts på detta sätt. Tycker socialdemokraterna att detta är ett bra agerande? Jag skulle vilja Prot. 1986/87:46 = ställa frågan direkt till företrädaren för utskottsmajoriteten, Olle Östrand, 10 december 1986 om han tycker att ett sådant handlande stärker kammarens anseende. Så till de olika delfrågor som aktualierats i propositionen och i olika motionsyrkanden och som behandlats i trafikutskottets betänkande 1986/87:7. I motion 424 kräver vi moderater i princip fullständig näringsfrihet inom transportsektorn, minskad byråkrati inom transportområdet, en utvärdering och omprövning av 1979 års trafikpolitiska beslut liksom en översyn av yrkestrafiklagstiftningen. Med hänsyn till den stora betydelse trafikpolitiken har och kommer att få för hela utvecklingen i samhället borde en uppföljning av 1979 års trafikpolitiska beslut ske inom ramen för en parlamentarisk utredning. Det är inte tillfredsställande med enbart de kontakter som utlovats av departementet och som skall ske med de företrädare för departementet som skall arbeta med en kommande översyn. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation nr 3. I fråga om 1985 års busslinjereform för utskottsmajoriteten ett märkligt resonemang. Jag citerar ur betänkandet: ”Enligt föredraganden utgör 1985 års lag ett exempel på hur önskemålet om marknadsmässighet och samhälleligt inflytande kan sammanföras till en fruktbar lösning utan regleringar. När reformen har genomförts fullt ut har behovsprövningen i praktiken avskaffats såvitt gäller lokal och regional busslinjetrafik i trafikhuvudmännens regi. Med stöd av den nya lagen kan huvudmännen upphandla trafiktjänster under mer marknadsmässiga former än för närvarande och anlita de företag som kan utföra trafiken på det bästa och billigaste sättet. Detta överensstämmer — betonar föredraganden — med grundtanken bakom 1978 års länstrafikreform, enligt vilken det ytterst är landstingen och kommunerna som ansvarar för att en tillfredsställande trafikförsörjning genom kollektiv persontrafik upprätthålls. Några förändringar av dessa grundläggande förhållanden säger sig föredraganden inte vara beredd att föreslå. Han förordar därför att någon ändring inte görs i 1985 års beslut.” Utskottsmajoriteten har i sitt yrkande följt vad föredraganden förordade. I den citerade texten talas om en fruktbar lösning utan regleringar och om att behovsprövningen kommer att avskaffas. Men, herr talman, att införa en lag som ger trafikhuvudmännen all trafikeringsrätt och fråntar dem rätten som nu har sådan samt förhindrar att någon efter den 1 juli 1989 kan driva linjetrafik i konkurrens med trafikhuvudmännen, det kallas av utskottsmajoriteten för att avskaffa behovsprövning och att införa ett system utan regleringar för den lokala och regionala kollektivtrafiken på väg. Jagställer frågan: Är detta en innovation, Olle Östrand? Man skulle kunna påstå att det mera är att hänföra till gamla tiders hästhandel, men jag vill kalla det för ett försök att vända svart till vitt inför kammarens ledamöter, som skall ta ställning till frågan. Kammaren bör därför inte förtröttas, utan än en gång rösta för det förslag som i detta betänkande framförts i reservation 4. Det vore, under förutsättning att reservationen vinner, intressant att pröva huruvida kommunikationsministern och utskottsmajoriteten än en gång 8 kommer att nonchalera riksdagens beslut. Vad gäller godslinjetrafiken föreslås i betänkandet att behovsprövningen skall slopas. Det är ett steg i rätt riktning, och det tackar vi för. Herr talman! Trots att motiv saknas för att bibehålla någon reglering av transportförmedlingen, som också behandlas i betänkandet, föreslår majoriteten att densamma skall regleras i lag. I propositionen går föredraganden så långt att han uttalar uppfattningen att regleringen av denna verksamhet förkvävt fruktbara initiativ från mindre företag. Mot den bakgrunden är det logiskt att rösta för reservation 6 i stället för att ansluta sig till den skrivning som majoriteten i utskottet ställt sig bakom. Genom denna cementeras ju de nackdelar föredraganden pekat på. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall också till reservation 6. Genom konsumenternas alltmer kritiska inställning till taxis verksamhet har även regeringen kommit till insikt om att det krävs en reformering av myndigheternas styrning på detta område. Nu gällande lagstiftning och cementering av taxis egna regler har förhindrat taxi att utvecklas i en riktning som från allmän synpunkt varit önskvärd. Vi tvingas dock konstatera att regeringen inte är beredd att vidta några genomgripande reformeringar av verksamheten utan förlitar sig på marginella justeringar. Taxinäringen är en betydelsefull del av kollektivtrafiken, vilken i alltför hög grad lagts under myndighetskontroll. Särskilt i storstadsområdena har kritiken mot taxis service varit kraftig. Det är hög tid att taxinäringen får utvecklas i fria former. En sund konkurrens inom näringen är till fromma för kunderna. Samhällets styrning av taxinäringen måste inskränkas till någon form av auktorisation av förarna och fastställande av en taxikonstruktion som bättre än den nuvarande ger möjlighet till priskonkurrens. Nuvarande krav på anslutning till en beställningscentral och behovsbedömningen är exempel på olämpliga, hämmande åtgärder. Nuvarande taxiförordning bör därför snarast bli föremål för omarbetning. Med hänvisning till vad jag sagt yrkar jag bifall till reservationerna 3, 4, 6, 9 och 10 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! En levande marknadsekonomi bygger på principen om konkurrens och fri etableringsrätt. Rätten att starta företag och erbjuda marknaden varor och tjänster är för folkpartiet lika väsentlig som konsumenternas rätt att fritt välja i detta utbud. För varje inskränkning som görs i näringsfriheten finns det en motivering. Politiker motiverar inskränkningar med att det i olika sammanhang är viktigt att ”samhället” har kontroll över vissa branscher och vissa yrkesutövare. Från företagen anförs att monopol eller karteller är en förutsättning för att en viss verksamhet skall kunna överleva. Ibland är regleringar nödvändiga, och då ställer folkpartiet upp bakom dem, men väldigt ofta tror vi att konsumenterna och företagarna skulle gynnas av att regleringarna blev färre och konkurrensen större. Vi är medvetna om att det är svårt att avskaffa en reglering som en gång är införd. De som regleringen avser att skydda riskerar att bli drabbade på ett eller annat sätt och reagerar därför ofta kraftigt. Den etableringskontroll som för närvarande förekommer i yrkestrafiken är i princip felaktig. Denna bransch bör enligt vår mening styras av samma regler om tillgång och efterfrågan som andra näringslivsgrenar har att arbeta med. Ett avskaffande av regleringen är så mycket mer motiverat som den inte förmått fullgöra sitt syfte — att förhindra överetablering och illojal konkurrens. Den nuvarande tillståndsprövningen bör därför avvecklas och den omfattande byråkratin kring tillstånden tas bort. Att avskaffa en reglering av det slag som yrkestrafiklagstiftningen utgör kommer inte att kunna ske utan att komplikationer uppstår. Sådana svårigheter får dock inte tas till intäkt för att de inskränkningar i näringsfriheten som regleringarna innebär behålls. Det är angeläget att de enskilda intressenter som är berörda av nuvarande trafiklagstiftning ges möjlighet att medverka i arbetet på att ta fram en plan för hur avvecklingen av regleringen skall ske. Det bör ankomma på regeringen att ta sådana kontakter under arbetet med att utarbeta avvecklingsplanen. Herr talman! Det har nu gått några år sedan riksdagen antog principerna om den statliga trafikpolitiken. Det beslut som fattades 1979 är ett bra beslut, som fortfarande i långa stycken får betraktas som en god grund för trafikpolitiken. Sedan beslutet togs har genom en rad förslag, som har behandlats i riksdagen, både kompletteringar och konkretiseringar gjorts som varit bra för den trafikpolitiska utvecklingen, och detta har inte på något sätt varit i strid med grundtanken i beslutet från 1979. Det är naturligt och bra att man inom kommunikationsdepartementet bedriver olika översynsprojekt, men vi tycker nu att tiden är mogen för en uppföljning av 1979 års trafikpolitiska beslut och att detta sker under medverkan av parlamentariker, där även andra parlamentariker än rege ringsföreträdare medverkar. Därför har vi från folkpartiet tillsammans med moderaterna i utskottet reserverat oss för att en parlamentarisk utredning tillkallas. Bland de många angelägna uppgifterna för en sådan utredning bör i detta sammanhang främst nämnas en radikal avreglering av den yrkesmässiga trafiken. Målsättningen bör därvid vara att låta även denna näring styras av konsumenternas efterfrågan. Utredningen bör vidare omfatta det arbete som nu bedrivs inom kommunikationsdepartementet på grundval av rapporten Kostnader och avgifter inom trafiksektorn. Riksdagen beslöt den 15 maj detta år att riva upp beslutet från 1985 angående rätten att driva viss linjetrafik. Det är anmärkningsvärt att utskottsmajoriteten inte vill respektera ett beslut som tagits av riksdagen under den nuvarande valperioden.

Situationen inom taxinäringen är ett av de mer absurda exemplen på vilka negativa konsekvenser den nuvarande yrkestrafiklagstiftningen medför. Av propositionen framgår att även den socialdemokratiska regeringen nu har uppmärksammat att taxibranschen har betydande problem, samtidigt som taxis service till allmänheten särskilt i storstäderna många gånger är dålig. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att taxinäringen skall avregleras, främst genom att behovsprövningen avskaffas och att kravet på att tillhöra en beställningscentral upphör. Det är genom en ökad konkurrens inom taxinäringen som effektiviteten kan höjas och servicen till kunderna förbättras. Den enda prövningen som vi anser behövs är att ägaren till taxirörelse samt dennes chaufför är lämpliga med hänsyn till trafiksäkerheten att inneha tillstånd att bedriva taxirörelse resp. köra taxibil. En slopad behovsprövning, frihet att upprätta egna beställningscentraler och mindre grad av styrning genom kommenderingsplaner bör kunna utgöra de första stegen i en avreglering av näringen. Att avreglera taxinäringen kommer säkert att övergångsvis leda till vissa svårigheter i en del fall. Det är därför angeläget att de skilda intressenter som är berörda av nuvarande reglering av taxinäringen ges möjlighet att medverka i avregleringsarbetet. Det bör ankomma på regeringen att utarbeta en plan på hur taxinäringen skall avregleras och att därvid naturligtvis ta kontakt med berörda parter.

Herr talman! I föreliggande utskottsbetänkande om vissa yrkestrafikfrågor som vi nu behandlar i kammaren har centerpartiet avgivit fyra reservationer: reservation 4 angående 1985 års busslinjereform, reservation 6 angående transportförmedling, reservation 9 angående beställningsoch turisttrafik med buss samt reservation 11 angående taxitrafik. De tre förstnämnda reservationerna har vi avgivit tillsammans med moderaterna och folkpartiet, och reservation 11 står vi själva för i centern. Eftersom reservationerna nr 4 och 6 ganska ingående har kommenterats av föregående talare, finner jag ingen anledning att förlänga min taletid här i kammaren med att återupprepa argumenten för dem. Vad gäller reservation nr 9 angående beställningsoch turisttrafik med buss borde jag inte ha behövt stå här och argumentera för en reservation, eftersom uppfattningarna i utskottet egentligen låg varandra ganska så nära. Tyvärr blev vi dock inte överens. Kommunikationsministern säger för sin del i propositionen att han i stort ansluter sig till den uppfattning om behovsprövningen som redovisas i skrivelsen från länsstyrelsen i Malmöhus län. Den syn som vi i centern har är att förändringar i fråga om regleringen av beställningsoch turisttrafik med buss bör ske i huvudsaklig överensstämmelse med vad länsstyrelsen i Malmöhus län angivit. Sådant blev tyvärr inte utskottsmajoritetens förslag, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 9. Herr talman! Vad slutligen gäller reservation nr 11, som handlar om taxitrafik, vill jag framhålla att det är på två punkter som vi inte blivit överens med utskottsmajoriteten. Den ena gäller kravet på anslutning till en gemensam beställningscentral, den andra reglerna för överlåtelse av taxitillstånd. I vad avser beställningscentraler vill vi centerpartister att anslutning till sådana skall vara frivillig. Bekymmer har redovisats från olika håll i landet över kravet på anslutning till en gemensam beställningscentral, och särskilt har detta varit fallet beträffande glesbygden. Vi tror att det inom storstadsområdena kunde vara till fördel med mer än en beställningscentral. Konkurrensen skulle då bli bättre. Vi föreslår också detta i vår reservation. När det gäller överlåtelse av taxitillstånd är vår uppfattning den att nuvarande regler är alltför restriktiva. Om t.ex. en taxirörelse som är kombinerad med en lanthandel, vilket i dag många gånger är vanligt ute i glesbygden, försäljs, är det naturligt att den som övertar lanthandeln också får taxirättigheterna om han så skulle önska. Vi föreslår därför förändringar i nu gällande regler, till förmån för vad vi anfört i vår motion. Jag ber att få yrka bifall till reservation nr 11. I reservationerna nr 10 och 11 tas i stort sett samma frågor upp. Skillnaden mellan reservationerna ligger däri att folkpartiet och moderaterna vill gå längre när det gäller att avreglera taxiverksamheten. Att vi från centerns sida kunnat ställa oss bakom utskottsmajoritetens skrivning har sin orsak i att vi anser att kommunikationsministern visat sig vara medveten om att man i dag har mycket stora bekymmer inom taxinäringen, inte minst i storstadsområdena. Vi vill därför avvakta de förslag som kan komma från kommunikationsministern innan vi går längre. Jag vill dock här i kammaren understryka att vi ingalunda är nöjda inom centern med det sätt varpå taxi fungerar, och det gäller framför allt beträffande storstäderna. Vi anser att taxiverksamheten har en viktig uppgift att fylla och att den är ett komplement till kollektivtrafiken. Men alltför många redovisningar kommer oss politiker till del från folk som fått vänta länge på taxi eller, ännu värre, aldrig lyckats få någon. Massmedias skildringar av svarttaxiverksamhet visar också att allt är långt ifrån bra. Enligt ett pressmeddelande från kommunikationsdepartementet har dock kommunikationsministern nu börjat att ta tag i frågorna, bl.a. i Stockholm. Vi hoppas att han också fortsätter med detta, inte minst vad gäller storstäderna, och vi avvaktar med intresse fortsatt aktivitet på detta område. Herr talman! Med vad jag nu anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 4, 6, 9 och 11 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill börja med att försvara en vpk-motion. Jag tillhör själv dem som har undertecknat motionen. Jag vill vidare yrka bifall till reservation nr 13, där denna motion följs upp. I motionen krävs en ändring i yrkestrafikförordningen. Det framhålls att färdtjänsten är relativt väl utbyggd i landet, men att det alltjämt finns stora variationer mellan olika orter. Det är också så att många som borde ha rätt till färdtjänst inte har det. Färdtjänsten syftar till att ge människor med rörelsehinder möjlighet att resa och förflytta sig på samma villkor som andra. Det innebär också att de som administrerar färdtjänsten måste vara flexibla och öppna för alternativa komplement till det normala färdtjänstsresandet, som sker med taxi eller specialfordon. Ett sådant alternativ har prövats i min hemkommun, Marks kommun i Älvsborgs län, innebärande att ersättning ges åt en anhörig som svarar för transporten med egen bil. Den resande har i vanlig ordning haft färdtjänstslegitimation och efter önskemål och lägenhet kunnat välja ett annat transportmedel. Många har då föredragit att fara med en anhörig när det varit möjligt. Man har kunnat företa vissa ändringar i fordonet för att det skall passa bättre både vid inoch urstigning och under själva resan. Den resande har kunnat räkna med hjälp från en person som känner problemen väl. Möjligheten för en anhörig att få ersättning från färdtjänsten hade utvecklats sig till ett mycket omtyckt alternativ, som dessutom blev billigare för kommunen än den ordinarie färdtjänsten. I Marks kommun har man tyvärr tvingats upphöra med denna verksamhet, eftersom det har visat sig att den strider mot yrkestrafikförordningen. I 12 § yrkestrafikförordningen stadgas om vissa undantag, men dit hör inte färdtjänststransport. En litet märklig omständighet som jag måste nämna i detta sammanhang är att en av de borgerliga regeringarna — jag tror att det var 1982 — tillförde yrkestrafikförordningen ett tillägg som gällde transport av betor. Detta låter udda och lustigt i sammanhanget. Jag kan, även om jag inte känner till den exakta förklaringen, tänka mig att bönder tryckt på för att göra det möjligt att frakta betor utan att detta skulle strida mot yrkestrafikförordningen. Det har också beviljats ett undantag som möjliggjort detta. Redan dessförinnan hade det också tillförts en hel rad andra transportalternativ som kan utföras enligt yrkestrafikförordningen. Bl. a. är det möjligt att genom färdtjänsten frakta döda människor — däremot inte levande människor på det sätt som vi prövat i Marks kommun men inte längre tillåts göra. Vi vill att riksdagen hos regeringen skall begära att en sådan förändring av yrkestrafikförordningen sker att det blir möjligt, i vår kommun och i andra kommuner, att från den kommunala färdtjänsten ge ut ersättning för färdtjänststransport till anhörig till den resande, utan att den förre annars bedriver yrkesmässig biltrafik. Jag ber att få yrka bifall till reservation 13. Jag vill också beröra de övriga yrkestrafikfrågor som tas upp i propositionen och betänkandet. I regeringspropositionen om vissa yrkestrafikfrågor säger föredraganden att yrkestrafiklagstiftningen ”skall harmoniera med den trafikpolitiska målsättningen”, att en ”strävan bör vara att minska antalet regleringar” och att utgångspunkten ”bör vara en friare, mer marknadsmässig utveckling”. Beskrivningen av de senaste årens händelser på yrkestrafiksområdet handlar om ”sund konkurrens”, ”effektiva transporter” och anpassning ”i marknadsekonomisk riktning”. Föredraganden betonar att denna s.k. utveckling bör fortsätta. Jag har citerat ur betänkandet för att ge belägg för att vpk:s kritik är riktig: vi anser att propositionen är en lovsång till konkurrensoch marknadsekonomin. Den föreslagna uppluckringen av samhällsprövning och etableringskontroll leder till ökad konkurrens, men den öppnar också slussarna för ytterligare ökning av antalet överträdelser av regler, bl.a. när det gäller säkerhet, överlaster, hastighet, skatteredovisning osv. Andra negativa följder av fortsatt överetablering blir ännu fler problem med arbetstid och arbetsmiljö för de anställda inom åkeribranschen. Det brukar betyda fler olyckor i trafiken, värre förslitning av vägarna och andra olägenheter. Vpk anser att vägtrafiken redan i dag är ett område i samhället som bygger på osund konkurrens. Nu propageras från regeringen för fler steg i denna riktning. Som vi redan hört från denna talarstol är de borgerliga ändå inte nöjda. De vill att man ännu snabbare skall gå fram i denna riktning. I själva verket är propositionen av allt att döma en anpassning till ett regelsystem som kan betyda att vi steg för steg hamnar i EG:s transportpolitiska nät. Det är lätt att känna igen vissa krav som ständigt upprepas från EG-håll — i dag sker detta också helt öppet. På kommunikationsdepartementet finns de som betraktar den nyordning på transportområdet som är på gång i Västeuropa som ett Sesam öppna dig. En kanslichef uttalar om denna s.k. fria västeuropeiska transportmarknad att den blir en guldgruva för svenska åkare, bara man kommer loss. Den svenska åkerinäringen är redan nu utsatt för en hård press, vilket särskilt drabbar lastbilsförarkåren. Det behövs därför enligt vpk:s mening av flera skäl en politisk översyn av yrkestrafiklagen. Dels måste den bristande laglydnaden behandlas, dels är en översyn viktig med tanke på de betydande strukturella förändringar som sker inom åkerinäringen. Det gäller dess villkor och förutsättningar och det gäller transportförmedlingsorganisationen. Olika branschtidskrifter bekräftar den snabba strukturomvandlingen. Allt färre äger alltmer och enbilsåkare slås ut. Datorisering är de storas senaste konkurrensmedel. ”Häng med, eller dö” är en talande slogan för denna utveckling inom transportbranschen. Propositionen och betänkandet innebär en ytterligare uppluckring av samhällskontrollen vad gäller transportförmedling och godstrafik. Behovsprövning av tillstånd för bussar i beställningstrafik föreslås bli slopad. Och vissa synpunkter på taxitrafikens effektivisering läggs fram utan några förslag till åtgärder. Herr talman! I propositionen görs en jämförelse med 1985 års beslut beträffande busstrafiken. Men då det gäller busstrafiken har samhället via landsting och kommuner ansvaret för att utföra en reglerad trafik, ofta genom anlitande av enskilda bussföretag som entreprenörer. Vpk är inte alls motståndare till en liknande ordning då det gäller transportförmedling av godstrafik. Först om samhället som huvudman har ansvaret för dessa = Prot. 1986/87:46 transportverksamheter går det att göra en relevant jämförelse med busstra 10 december 1986 fiken. Vpk anser att förslaget om slopande av behovsprövningen för transportförmedling inte kan accepteras. Läget i dag innebär att det vid sidan om de stora seriösa transportförmedlingsföretagen finns ett betydande antal transportförmedlare, av vilka åtskilliga i sin strävan att prismässigt konkurrera pressar ”sina” åkare utan hänsyn till bestämmelserna om arbetsoch vilotid, belastningsbestämmelser, hastighetsbestämmelser osv., som jag tidigare nämnde. Vpk anser för sin del att det behövs en etableringskontroll. Hela institutet transportförmedling borde närmare utredas med målsättningen att öka samhällets insyn och ansvar. Därvid bör man också pröva möjligheterna att söka sig fram efter samma linjer som enligt 1985 års beslut skall gälla för busstrafiken. Prövningen av beställningsoch linjetrafikens behövlighet och lämplighet bör bibehållas i syfte att undvika en överetablering med de negativa följder som vi också har nämnt i vår motion. Vad gäller den regionala busstrafiken har 1985 års beslut erhållit vpk:s stöd i riksdagen. En onödig detaljreglering då det gäller tillstånd för beställningstrafik med buss finns ingen anledning att behålla. Däremot måste vi peka på de försök som nu görs av trafikföretag i länen att bygga upp ett system av länsgränsöverskridande reguljär busstrafik. Detta kan leda till parallelltrafik med SJ och det betyder bl.a. kostsamma dubbla trafiksystem. Dessutom förekommer att bussföretag med överkapacitet under vissa tider utför sådan med tåg konkurrerande parallelltrafik till mycket låga priser, dvs. bussföretaget plockar ”russinen ur kakan” medan SJ får ha ansvaret för trafiken även under lågsäsong, då passagerarantalet är lågt. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna nr 1 om en parlamentarisk översyn av yrkestrafiklagen, nr 5 om behovsprövningen avseende godslinjetrafiken, nr 7 om transportförmedling, nr 8 om en utredning av transportförmedlingsinstitutet samt nr 12 om yrkeschaufförers arbetsförhållanden. — Jag har tidigare yrkat bifall till reservation 13. I ett särskilt yttrande har jag tagit upp den angelägna frågan om en omprövning av 1979 års trafikpolitiska beslut. Vår motion i frågan har redan tidigare passerat kammaren med majoritetens något dubbeltydiga erkännande. Vpk anser att det behövs ett åtgärdsinriktat program för trafikoch transportpolitiken. Med de tongångar om ökad harmonisering, regeluppluckring osv. som jag har försökt beskriva i det här anförandet och som vpk anser det viktigt att motverka, ser det ut som om kommunikationsdepartementets inriktning i det pågående utredningsarbetet blir att följa marknadsoch konkurrensekonomins villkor. Naturligtvis kan 1990-talets trafikpolitik inte utvecklas utan internationella hänsyn. Jag menar att politiken kan och bör inriktas på att man skall minska volymen av tunga landsvägstransporter och gynna utvecklingen av transporter på järnväg. Vägtrafiken i dag står för osund konkurrens, som skapar problem för SJ och andra seriöst skötta transportföretag.

Herr talman! Anders Andersson inledde sitt anförande med vad som kanske kan kallas en ideologisk utläggning om demokratiska frågor. Jag hade faktiskt litet svårt att följa med i det resonemanget. Jag uppfattade honom så att de beslut som fattas i denna kammare där socialdemokrater och vpk har majoritet är fattade i demokratisk ordning, men när de borgerliga lyckas få majoritet, då fattas besluten i någon sorts odemokratisk ordning. Jag trodde att samtliga beslut som vi fattar i den här kammaren var fattade i demokratisk ordning! Vad sedan gäller önskemålet att vi nu skulle riva upp 1985 års busslinjereform på grund av det misstag som skedde i våras tycker jag att det är att gå litet för långt. Vi får nu än en gång i demokratisk ordning votera om reservation 4, som är ett återupprepande av de krav ni ställde i våras. Vi får se vilken majoritet det blir i denna votering! Viola Claesson måste förstå att vi inte i riksdagen kan ändra yrkestrafikförordningen beträffande färdtjänsten beroende på ett enstaka fall i Marks kommun. Det är en fråga som i första hand länsstyrelsen och även transportrådet får följa. Skulle det visa sig att det finns anledning att ändra förordningen i detta avseende får denna fråga tas upp på nytt. Herr talman! Låt mig övergå till propositionen. I den föreslås förenklingar av lagstiftningen om yrkesmässig godstrafik och om transportförmedling. Förslagen innebär i korthet att behovsprövningen vid godslinjetrafik och transportförmedling slopas. Vidare redovisas överväganden rörande bussoch taxitrafiken i syfte att minska regleringen och förbättra kundservicen. När man behandlar de här frågorna måste man ändå hela tiden ha 1979 års trafikpolitiska beslut i botten. Det går ut på att ge landets olika delar en tillfredsställande trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Detta förutsätter då i sin tur en effektiv fördelning av transportarbetet mellan olika transportmedel. Effektiviteten främjas också bäst av en sund konkurrens och samverkan mellan olika trafikmedel och trafikföretag inom de ramar som samhället har dragit upp. Den yrkesmässiga trafiken har sedan länge varit föremål för omfattande reglering. Denna reglering skall ses mot bakgrund av transportsektorns utomordentliga betydelse för samhället i stort. Transportföretagens tjänster måste ha en hög kvalitet och vara tillgängliga såväl på udda tider som i områden där trafikunderlaget är begränsat. Vanliga medel för samhällets inflytande har då varit bl.a. prövning av om trafiken behövs och är lämplig, trafikeringsplikt och taxekontroll. Under senare år har en betydande avreglering skett inom den yrkesmässiga trafiken. Genom stegvisa reformer grundade på uppfattningen att en sund konkurrens mellan olika trafikföretag främjar effektiva transporter har regelsystemet anpassats till gällande krav. Det fortsatta reformarbetet på det här området bör därför inriktas på fri konkurrens som i förening med ett riktigt utformat kostnadsansvar leder till en effektivare resursanvändning och en bättre fördelning av transportarbetet mellan olika transportmedel. Detta talar för att man så långt det är möjligt bör undvika konkurrensbegränsande regler och detaljstyrning av transportverksamheten. Samtidigt har samhället emellertid ansvar för att upprätthålla tillfredsställande trafikför sörjning. Detta kan då motivera åtgärder från samhällets sida för att säkerställa ett visst grundläggande trafikutbud och för att motverka dubbelinvesteringar i trafikapparaten. Vid sidan av detta, herr talman, finns också åtskilliga regler som tillkommit i andra syften än att i första hand upprätthålla en god trafikförsörjning. Jag tänker då på bestämmelser om t.ex. lastvikt, arbetstid, farligt gods och hastigheter. Överträdelser av sådana regler kan skapa allvarliga problem. Utöver risker med trafiksäkerheten kan bristande respekt mot detta regelverk snedvrida konkurrensen inom transportmarknaden. När det gäller överlaster tillkommer de merkostnader dessa förorsakar väghållningen. Regler av detta slag kan inte avvaras, och det är naturligtvis viktigt att efterlevnaden övervakas. Utöver detta skall naturligtvis trafikföretagen följa de allmänna regler samhället ställt upp i fråga om beskattning, ekonomisk redovisning osv. som gäller för all näringsverksamhet. Överträdelser av den här typen innebär bl.a. en osund konkurrens och ofta betydande svårigheter för seriöst skötta transportföretag. Genom skärpt lämplighetsprövning och vidgade möjligheter till återkallelse av trafiktillstånd har åtgärder under senare år vidtagits för att komma till rätta med missförhållanden av den här arten. Utvecklingen mot en minskad reglering inom yrkestrafiksektorn innefattar därför av naturliga skäl inte de regler som gäller tillståndshavarnas lämplighet. Om man låter behovsprövningen ersättas av en mer utvecklad och nyanserad lämplighetsprövning av tillståndshavaren, bidrar detta till att upprätthålla bl.a. sund konkurrens och laglydnad inom branschen. Detta, herr talman, är något om bakgrunden till de förslag som läggs fram i den här propositionen. Om jag sedan skall övergå till att något kommentera reservationerna, tror jag inte att man kommer till rätta med problem som gäller överträdelser av bestämmelser om lastvikt, arbetstid osv. genom att göra en parlamentarisk översyn av yrkestrafiklagen som vpk föreslår. Det är här i stället fråga om att övervaka efterlevnaden av de bestämmelser som finns om varning av tillståndshavaren eller återkallelse av trafiktillstånd. Av vad jag tidigare sagt kan jag naturligtvis inte heller gå med på en avveckling av tillståndsprövningen inom yrkestrafiken, som folkpartiet föreslår. Jag kan med glädje konstatera att folkpartiet ånyo står ensamt om denna reservation.

Det råder ju fortfarande bred uppslutning kring den principiella grund för trafikpolitiken som lades fast genom 1979 års riksdagsbeslut. Sedan slutet av 1970-talet har emellertid stora förändringar inträffat såväl på transportområdet som i samhället i övrigt, och det är mot den bakgrunden regeringen anser det vara nödvändigt att erhålla en vidareutveckling och konkretisering av 1979 års trafikpolitiska beslut. Målsättningen är att säkerställa en fortsatt utveckling mot ett effektivt transportsystem, ett transportsystem som också kan förenas med ett ansvarstagande för miljö, säkerhet och regional balans. Samstämmiga bedömningar pekar också på att transporterna kommer att få en alltmer strategisk betydelse för hela samhällsutvecklingen inom de närmaste 10-20 åren. En av de centrala trafikpolitiska uppgifterna inför 1990-talet är därför att skapa utrymme för en samhällsekonomiskt riktig utveckling och utbyggnad av transportsystemet. Det här översynsarbetet kommer ju också att bedrivas i nära kontakt med berörda intressenter, däribland företrädare för de politiska partierna. Jag nämnde i min inledning 1985 års busslinjereform. Som jag sade finns det ingen som helst anledning att nu riva upp den mycket fina reform som vi har fattat beslut om. När det gäller vpk-kravet om avslag på förslaget att slopa behovsprövningen för godslinjetrafiken, vill jag framhålla att den yrkesmässiga godslinjetrafiken i dag har en mycket ringa omfattning, Viola Claesson. Mindre än 1 9o av det totala antalet godstrafiktillstånd utgörs av tillstånd till linjetrafik. Linjetrafiken svarar nu för en obetydligt andel även vad beträffar det transporterade godset. Trafikhuvudmännen har ju också vidtagit åtgärder de senaste åren för att främja utvecklingen av en kombinerad personoch godstrafik och visat att detta kan ske under marknadsmässiga villkor utan skydd av någon särskild reglering. Därför finns det nu inte anledning att ha behovsprövningen kvar. Detsamma gäller transportförmedlingsverksamheten, där vi nu anser att tiden är mogen för att även på detta område slopa behovsprövningen men bibehålla lämplighetsprövningen. När det sedan gäller kravet på ett slopande av behovsprövning vid beställningsoch turisttrafik vill vi i dag inte sträcka oss så långt, utan vill i stället avvakta den översyn av denna fråga som pågår inom kommunikationsdepartementet. Herr talman! Taxi har ju varit ett kärt diskussionsämne i den här kammaren de senaste åren. Alla har vi väl varit överens om att förhållandena inom taxibranschen inte är tillfredsställande som de är i dag. Därför pågår också ett intensivt arbete inom departementet för att där komma fram till förslag om hur och i vilken takt en avreglering och en ökad konkurrens på taxiområdet skall kunna genomföras. Kommunikationsministern räknar ju också med att ett förslag skall kunna presenteras om drygt ett halvår. Efter remissbehandling bör riksdagen kunna ta ställning till en avreglering på taxiområdet i början av år 1988. En avreglering måste givetvis ske med hänsyn tagen till de stora skillnader som råder mellan taxi i glesbygder och taxi i storstadsområden. Som ett första steg mot en avreglering får man se regeringens beslut förra torsdagen om att ge Taxi-Kurir och Top-Cab här i Stockholmsområdet tillstånd att inrätta kompletterande beställningscentraler. Samtidigt gavs också tillstånd till två nya konkurrerande beställningscentraler i Malmö. Inom en snar framtid får vi alltså möjlighet att ta ett samlat grepp på taxibranschen och därmed få en effektivare taxitrafik än vi har i dag. Sedan tror jag, Rune Thorén, att det var bra att vi skärpte reglerna om överlåtelse av taxitillstånd. Faktum är att det handlades rätt mycket med dessa tillstånd. Man betalade stora överpriser, fast tillståndet i sig inte var värt någonting. Detta innebär att om man förvärvade taxitillstånd till överpriser, försämrades möjligheten för nästkommande ägare att få sin taxirörelse att gå ihop. När det slutligen gäller bilarbetstidsfrågorna förutsätter vi att dessa kommer att behandlas i samband med det trafikpolitiska översynsarbete som inletts i kommunikationsdepartementet. Tillsynen av yrkesförarnas arbetstid kommer nu också att effektiviseras genom att de här frågorna överförts från arbetarskyddsstyrelsen till trafiksäkerhetsverket. Nu kommer 74 tjänstemän över hela landet, mot tidigare 14, att kunna kontrollera efterlevnaden av bilarbetstidsbestämmelserna. Med detta, herr talman, vill jag yrka avslag på samtliga 13 reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! På s. 8 i betänkandet står: ”Den 28 oktober 1986 meddelade kommunikationsministern att regeringen avser att framlägga en trafikpolitisk proposition under år 1988. Han framhöll därvid bl.a. att samhällsekonomisk effektivitet bara är en av många aspekter som måste vägas in i de trafikpolitiska analyserna. Miljö, säkerhet, kvalitet och regional balans tillhör de faktorer som måste väga tungt när en trafikpolitik för 1990-talet skall formuleras. Enligt vad utskottet erfarit kommer arbetet med propositionen att bedrivas i kontakt med berörda intressenter, däribland företrädare för de politiska partierna.” Märk här att det står ”kontakt med”. Är inte hela den bild man beskriver som viktig för all trafikpolitik av den tyngd att det hade varit fullt naturligt att övervägandena hade gjorts inom en parlamentarisk utredning? Det är unikt att gå in på ett så stort område och anse att man kan vara utan en sådan utredning. Det enda lilla motiv som hittills har lämnats är att man skulle vinna något i tid på att inte tillgodose oss motionärer när vi kräver en parlamentarisk utredning. Det är faktiskt värre, Olle Östrand, än vad jag trodde. För ännu har tydligen inte Olle Östrand upptäckt att både departementschefen och majoriteten struntat fullständigt i riksdagens beslut. Det var det jag inledde mitt anförande med. Normalt anser man alltid att en majoritets beslut i riksdagen skall respekteras. Men i det här ärendet anser tydligen Olle Östrand att det beslutet inte behöver respekteras. Det var detta jag tog upp som en inledning. Jag är fortfarande lika överraskad över att Olle Östrand inte inser att man här har brustit ordentligt. Beträffande taxifrågorna säger Olle Östrand att överlåtelserna innebär sådana besvär att det skulle bli svårt för andra att starta. Initialkostnaderna skulle bli så stora och på det sättet skulle konkurrensmöjligheterna försämras. Men, Olle Östrand, tag bort behovsprövningen, som vi föreslår från moderat sida, så löser sig detta problem helt automatiskt. Då behöver det inte bli något schackrande om dessa tillstånd, som det har varit tidigare. Ni slår ju vakt om något som är felaktigt när ni inte vill gå med på vårt förslag. Jag måste säga till Viola Claesson, när hon påstod att vi borgerliga vill gå så långt fram ...

Herr talman! Olle Östrand avfärdade den motion som jag försvarade. Den tar som exempel Marks kommun på den kommunala färdtjänstens möjligheter, alternativ och variationer. På den punkten vill vi ändra yrkestrafikförordningen. Han avfärdade motionen med att säga att det inte går att hänvisa till bara en kommun. Naturligtvis är det så, Olle Östrand. Men eftersom jag själv kommer från Marks kommun har jag erfarenhet av hur det har fungerat där före och efter den förändring som har skett. Innan denna verksamhet förklarades som olaglig fungerade det mycket bra, de som sedan har drabbats av förändringen är människor som har krävt att det skulle ske en förändring. Samma problem förekommer också i andra kommuner. Att jag nämnde Marks kommun som ett exempel var som sagt för att den var mest bekant för mig. När Olle Östrand kommer in på frågor av mer principiell karaktär säger han att stora förändringar har inträffat på trafikoch transportområdet sedan 1970-talet. Han säger t.o.m. att transporterna kommer att få en mycket stor strategisk betydelse. Ja, just precis detta var det som jag tog upp från talarstolen. Därför är det också viktigt, Olle Östrand, att titta litet närmare på vilka krafter det egentligen är som påverkar politiken hemmavid och de beslut som vi fattar här. Som jag ser det är risken nämligen mycket stor att de borgerliga, att döma av de argument som vi har hört här tidigare, vill ha en ytterligare högervridning och uppluckring av det regelsystem och den lagstiftning som finns i dag. Vpk för sin del vänder sig emot en fortsatt uppluckring och hänvisar till att vi vet att det finns krafter ute i Västeuropa som hela tiden, under tal om harmonisering, kräver att allt skall fortsätta att fungera likadant. Vad jag är orolig för är att man nästa gång de här frågorna kommer upp till behandling går högerkrafterna och de borgerliga partierna ytterligare till mötes. Nu hamnar socialdemokraterna som många gånger tidigare på något slags linje 2-ståndpunkt, som verkar ganska bra eftersom det blåser ifrån både höger och vänster. Men så länge man känner igen de krav som finns, t.ex. från mäktiga transportbolag i Europa, i beslut som vi fattar här i riksdagen och som vi tycker går i fel riktning, anser jag att man måste slå till bromsarna för lagstiftningen på detta område. Jag skulle vilja ha ett klart tillkännagivande från Olle Östrand om fortsatt uppluckring av den typ vi nu har diskuterat är på gång, så att t.ex. moderaterna nästa gång frågan behandlas kommer ytterligare ett steg på vägen.
Herr talman! Det skulle inte finnas anledning att kommentera Olle Östrands inlägg i dag särskilt mycket om han inte i slutskedet av sitt anförande hade börjat påstå att vi skulle stå ensamma om att vilja avreglera yrkestrafiken. Jag är tacksam för det som har hänt, speciellt under det år som gått sedan vi senast hade en liknande debatt. Då kanske vi stod ganska 96 ensamma. Det kan jag medge, Olle Östrand. Men i dag tycker jag att vi t.o.m. har socialdemokraterna med oss i långa stycken när det gäller avregleringen. Jag hoppas verkligen att det skall bli så som jag fattade kommunikationsministern i samband med en presskonferens som han hade, nämligen att han kommer att framlägga förslag som går i den riktning som vi har föreslagit här i kammaren. Herr talman! Jag tror också att företrädarna för majoriteten i utskottet kommer att finna att sådana förslag blir till nytta för näringen. Det är det vi syftar till.

Herr talman! Det är så, Anders Andersson, att 1985 års busstrafikreform överensstämmer med grundtanken bakom 1978 års länstrafikreform. Därför anser jag inte att det finns anledning att ompröva 1985 års busstrafikreform. Jag tycker att det är demokratiskt riktiga tankegångar. Till Viola Claesson vill jag säga att det väl inte är så alldeles säkert att en mycket omfattande reglering inom trafikområdet också skulle innebära att man den vägen skulle få en effektivare transportapparat. Det kan kanske i stället bli tvärtom. Ser man på vad som händer på trafikområdet — och jag vet att Viola Claesson ömmar mycket för järnvägstrafik — finner man att ungefär tre miljoner ton gods år 1990 skall fraktas i kombitrafiken på järnväg. Detta innebär att vi 1990 får se ungefär 500 lastbilar färre på de svenska vägarna än vad vi gör i dag. Det är en utveckling som pågår samtidigt som vi minskar den reglering vi har när det gäller yrkestrafiken. Jag tycker att det är ett fint exempel på att man med minskade regleringar även kan åstadkomma en bättre godstrafikförsörjning. Så något mer om 1985 års busstrafikreform. Jag kan inte begripa att de borgerliga partierna, främst moderaterna, är så angelägna om att den skall avskaffas. Avskaffar vi den reformen betyder det att vi återinför ett monopol som innebär att den trafikutövare som har koncession på en viss sträcka också har ensamrätt när det gäller trafiken. Ni sjunger ju frihetens lov i så många andra avseenden, men när det gäller just denna reform slåss ni med näbbar och klor för att återupprätta ett monopol som vi har avskaffat.

Herr talman! Här stod alldeles nyss Olle Grahn och var så tacksam för avregleringen, och vi vet hur kraven från borgerligt håll brukar se ut på trafikområdet ...
Herr talman! Jag vänder mig just till Olle Östrand och talar om att avregleringen är något som de borgerliga är tacksamma för. Vi får belägg för detta hela tiden. Jag håller med Olle Östrand om att det inte är säkert att ett omfattande regelsystem i sig leder dit jag vill. Frågan gäller vilka krafter det är som styr den uppluckring och förändring som sker i samhället med användning av Prot. 1986/87:46 = precis det begrepp som Olle Östrand själv använder: ett effektivt transport 10 december 1986 system. Effektivt i vilken bemärkelse? För att gagna vilka grupper i Im Gt oo draa — samhället? Det är sådana frågor man måste ställa. Som jag sagt många gånger från denna talarstol när vi diskuterat trafik och transportpolitik är det naturligt att anlägga ett ideologiskt perspektiv. Man skall inte anklaga de borgerliga för detta. Ju tydligare de är när de ställer krav utifrån sin borgerliga ideologi, desto bättre och lättare är det naturligtvis att bemöta dem. Jag vill ta upp ett exempel igen där jag verkligen inte tycker att jag fått klart besked. Det exemplet visar dessutom att vägtrafiken, som den nu fungerar, inte handlar om sund konkurrens — detta borgerliga slagord som används i alla möjliga sammanhang. Det är ju tvärtom en osund konkurrens om man jämför med hur det sedan länge har fungerat när det gäller de problem som t.ex. vägtrafiken förorsakar för statens järnvägar och andra seriöst skötta transportföretag. Om man nu luckrar upp bestämmelserna när det gäller samhällsprövning och etableringskontroll leder det till ökad kontroll. Det är vi överens om. Men om det samtidigt öppnar slussarna för fler överträdelser än tidigare tror jag inte att det går att nöja sig med att övervaka systemet bättre i stället, för det har skett utomordentligt dåligt hittills och har inte fungerat bra. Om man luckrar upp bestämmelserna är det snarare troligt att det blir en negativ vändning och att överetableringen leder till de negativa effekter som jag talade om. Ett slopande av behovsprövningen när det gäller transportförmedling är något som jag anser att man måste vända sig emot. Det får också de negativa konsekvenser jag nämnde tidigare. Jag skulle vilja att Olle Östrand något klarare än hittills talar om ifall det är ytterligare uppluckring på gång på desssa områden under parollen ”ett effektivt transportsystem”.
Herr talman! Jag vill påminna Olle Östrand om vad som står i den proposition som vi nu behandlar. Han glömmer det varje gång han går upp och talar om att han vill ha bort monopolet. Där står på s. 11: ”Genom stegvisa reformer grundade på uppfattningen att en sund konkurrens mellan olika trafikföretag främjar effektiva transporter har regelsystemet anpassats i marknadsekonomisk riktning. Jag anser att denna utveckling bör fortsätta. Grundtanken i det fortsatta reformarbetet på detta område bör vara att fri konkurrens i förening med ett riktigt utformat kostnadsansvar leder till en effektivare resursanvändning och en bättre fördelning av transportarbetet mellan olika transportmedel.” Olle Östrand har fortfarande den underliga inställningen att man genom reformen 1985 började att ta bort monopolet. Men vad är det som Olle Östrand nu försvarar? Det är väl monopol om något, när trafikhuvudmännen allena skall ha den trafikeringsrätt som finns. Olle Östrand borde fundera litet mer kring hela utvecklingen när det gäller kollektivtrafiken på väg, och jag vill då nämna kostnadsutvecklingen. Vi vet att kostnaderna och skattesubventionerna ökat med ca 1 miljard om året 9 under de senaste åren. Det är den utveckling som vi är på väg mot med de regler som gäller och som Olle Östrand försvarar. Vi från moderata samlingspartiet tycker att det är dags att se över reglerna och få till stånd konkurrens på detta område så att vi får en trafik som är så billig och bra som möjligt.